Herr talman! Det här börjar bli litet tjatigt, eftersom ungefär samma saker sägs av alla talarna i litet olika vändningar. Låt mig säga att jag gärna vill glädja mig tillsammans med Anders Wijkman, som är glad över att centern nu säger att en proposition skall läggas fram om energipolitiken. Jag instämmer i hans glädje över detta, och jag skall gärna hjälpa honom med den. — Detta sagt om energipolitiken. Men så säger Anders Wijkman någonting om optimism och pessimism, som väl ändå inte håller riktigt, nämligen att det är bra att den nya regeringen inte är lika optimistisk som den gamla var. Jag skall nu inte gå närmare in på den tidigare regeringens åtgärder — två f. d. statsråd har an mält sig och står på talarlistan, så de får väl svara för dessa. Anders Wijkman säger också att det är mycket bättre nu än tidigare. Ja, man kan ju se på olika sätt på resultatet av maktskiftet. Visst har vi fått ett oändligt mycket bättre ekonomiskt resultat i år än vad vi hade under första halvåret 1976! Man kan jämföra på det viset också! Sedan vet Anders Wijkman att Stålverk 80 blev ett fiasko. Jag är helt övertygad om att stålverk — inte Stålverk 80, för namnen spelar ingen roll längre — med den kapacitet det gällde kommer att byggas. Jag litar på att det om några år kommer att bli resultatet av det som vidiskuterar i dag. Det hade ändå inte funnits någonting att sälja från Stålverk 80 förrän om två år, så det är inte den aktuella situationen det gäller. Mycket framstående industrimän menar att detta lamenterande om hur uselt det kommer att förbli på stålmarknaden för all framtid är missriktat. Men den europeiska stålindustrin måste lära sig att satsa! Sedan till värderingen! Det är klart att det är ganska meningslöst att hålla på att diskutera vad nyanläggningarna bör kosta eller om värderingen är affärsmässig. Anders Wijkman har här skildrat ungefär hur det gått till när man räknat, men han har inte talat om att man får 700 milj.kr. för vartdera av de tre företagen. Alla kostnader som sedan är förbundna med rekonstruktionen i syfte att få företagen moderna, så att de kan drivas rationellt, betalar staten — men hälften av bolaget skall fortfarande vara privatägt, och när det i framtiden blir möjligt att få utdelning skall aktieägarna ha det. 53 Sedan detta med Gränges i likvidation osv. Anders Wijkman menar att det hade varit olyckligt, och det skall jag hålla med honom om — om det hade drivits dithän. Men det var inte det som var alternativet, Anders Wijkman. Skrik inte mer än nödvändigt om hur illa Gränges satt. Man kunde ju ha varit med om att betala dessa kostnader. Jag vill efter detta bara ta upp att Bengt Sjönell tyckte att Gud hjälpte regeringen med energipolitiken. Om Anders Wijkman skall ha Gud till hjälp här, kommer jag att tänka på den gamla historien om den som kom till gamle ärkebiskopen Nathan Söderblom och sade: Jag har blivit erbjuden att bli statsråd, men jag är tveksam att svära eden — jag tror ju inte på Gud. Då säger ärkebiskopen: Svär du, för Gud tror säkert inte på dig heller. Det är så i den här frågan, Anders Wijkman, jag tror inte att Gud hjälper er.

Herr talman! Anders Wijkman föranledde mig att ta ytterligare några minuter i anspråk i talarstolen. Jag tycker att han skall kliva ned från de höga hästarna och se hur det är här i riksdagen. Vi har fri taletid och jag använder den tid jag behöver. Det behöver inte Anders Wijkman lägga sig i. Ta sakargumenten i stället i den här debatten, så tror jag vi kan komma framåt! Anders Wijkman beskyller mig för att vara statisk, och detta med samhällsekonomi håller inte; vi kan inte subventionera varje ton. Men det är inte fråga om det. Om samhällsekonomi var subvention vore det galet. Vi kan ta Horndal som ett exempel på samhällsekonomi. Där skall man av strikt företagsekonomiska skäl lägga ned järnverket. Men de andra investeringarna i samhället är många gånger större än den förlust man påstår sig ha. Man måste ha litet andra värderingar än strikt företagsekonomiska. Dessutom är ju inte politik bara att rädda från samhällsekonomiska utgångspunkter. För min del betyder det också att man bygger upp en industri i detta land utifrån arbetarnas behov, och inte storfinansens behov. Med det menar jag att de största verkstadsföretagen i dag tycks ha utlandet som sin hemmamarknad i stället för vårt land. Det är inte med hänsyn till arbetarnas behov man lägger forskning och utveckling alltmer utomlands och gör allt större kapitalexporter. En liten detalj till avtalet om aktierna. Anders Wijkman påstod att jag hade sagt att Stora Kopparberg skulle få utdelning på de här aktierna. Jag har över huvud taget inte nämnt aktierna i SSAB. Däremot är det ett faktum som Anders Wijkman inte kan komma ifrån, nämligen att när Stora Kopparbergs aktieägare blev av med stålet höjdes aktierna i Stora Kopparberg på börsen. Då kunde man fritt fortsätta att spekulera i skogsindustrin. Där har man vinsterna. Dessutom har Stora Kopparberg och Gränges i avtalet garderat sig ganska väl. I det konsortieavtal som finns skall det vara företagsekonomi, och alla avtal av avgörande betydelse skall göras mellan parterna i samförstånd. Jag är övertygad om att med den kraft som storfinansen har i detta land så kommer man att tvinga fram en företagsekonomisk politik i SSAB där det blir lönsamhet. Men tyvärr — den kommer att gå ut över arbetarna.

Herr talman! Jag håller med herr Svanberg om att visst skall man vara optimist, visst skall man ha tillförsikt och visst skall man sikta framåt och planera för utveckling och tillväxt i denna bransch som i andra branscher. Men det vi diskuterar här i dag är om de allmänna ambitionerna, den allmänna nivån man har inom Svenskt Stål, är rimligt avvägd eller inte. Det menar vi, men det menar inte herr Svanberg, åtminstone i sitt första inlägg. Det finns i och för sig ingen reservation på den punkten, men herr Svanberg ondgjorde sig under fem sex minuter över den bristande viljan, framtidstron och optimismen. Jag vidhåller att det är väldigt viktigt, eftersom det är fråga om så enormt dyrbara anläggningar och tunga investeringar, att ha en realistisk marknadsanalys i botten när man nu går vidare. Det hjälper inte med allmänt tal om att den europeiska stålindustrin måste lära sig att satsa. Man får ingen marknad bara genom att industrin satsar på utbyggnad. Man måste basera utbyggnaden på en marknadsanalys. Jag noterar att herr Svanberg håller med mig om att det inte är reda kontanter som Gränges och Stora Kopparberg får utan att det är en samling papper, aktiebrev, som är värderade till 700 milj.kr. Vi vet inte ett dugg om värdet av dem om två tre år. Vi hoppas att det skall gå bra, men vi vet ingenting om det. Och vi vet ingenting om någon utdelning — när det blir någon, om det blir någon och i så fall hur stor. När det gäller rekonstruktionen ligger det naturligtvis en del i vad herr Svanberg säger. Det är bara det att det var tre parter som gick in. En del av kostnaderna hänför sig ju till avvecklingen av Stålverk 80-planerna. Med dem hade väl inte Gränges och Stora Kopparberg särskilt mycket att göra. Sedan är det ett faktum att bägge dessa koncerner i dag har utomordentligt ont om pengar. Det hjälper föga att tala om aktiekurser som går upp och ner på börsen, Lars-Ove Hagberg. Det är väl ganska klart att alternativet i bägge fallen hade varit att den allt sämre situationen för resp. stålbolag, om man hade stått kvar i den gamla strukturen, skulle ha gjort att man successivt dragit med sig mera gynnsamma delar av rörelsen, därför att man helt enkelt inte hade haft några som helst möjligheter att satsa pengar. Jag tror alltså att vi skall vara glada över att man gjort denna rekonstruktion och därmed också gett Stora Kopparberg resp. Gränges möjlighet att se om sitt hus i andra delar av verksamheten. Att gå med hundratals miljoner kronor i förlust i en del av rörelsen är inte befrämjande vare sig för sysselsättning eller för utveckling inom de andra delarna. Herr Svanberg är ju väldigt bra på att berätta historier — jag är inte lika bra. Och jag måste erkänna att jag inte riktigt begrep det där om hjälpen från Gud. Herr Svanberg kanske kan ta om det. Sedan till sist om samhällsekonomin. Jag poängterade mycket klart att visst måste vi göra samhällsekonomiska bedömningar, men herr Hagberg krävde ju att icke ett enda jobb skulle dras in inom stålhanteringen. Går man så långt i sina samhällsekonomiska bedömningar och enbart lägger den typen av värderingar i botten, då är man inne på en katastrofkurs.
Herr talman! Först om aktiekurserna. Anders Wijkman kan ju inte bestrida att bolagen blev av med den stålrörelse som de själva hade varit med om att dra ned i botten. Sedan kan man profitera på skogen som man har kvar. Dessutom är man kvar i denna stålrörelse med 50 96 och ett gott avtal, som säger att man kan påverka stålrörelsen i fortsättningen. Sedan om samhällsekonomin. Här skiljer vi oss. Vi kan ju inte, som det sades här förut, slå varandra med argument, men det är väl ändå inte en samhällsekonomisk utgångspunkt att låta en krisbransch bara kapa av de arbetande så att de bara skall försvinna ur branschen, utan en samhällsekonomisk utgångspunkt är väl att de arbetande skall ha jobben kvar. Var kommer de nya jobben, om man tar bort de gamla? Det är den formen av strukturomvandling som man måste vända sig mot, där man ställer arbetarna på bar backe, när man minskar arbetstillfällena. Det kan inte vara rimligt med denna strukturomvandling som ständigt och jämt tar bort arbetstillfällen. Man har ingenting annat att komma med. Allra minst i det här läget finns det någonting som säger: Här skall ni få jobb, det kommer säkert jobb till dessa gruvindustriorter. Det här kan inte Anders Wijkman svara på. Hans företrädare har inte kunnat göra det, och han kan det inte heller.
Herr talman! Jag skall inte förlänga debatten alltför mycket. Den börjar att stå mig upp i halsen. Vi har nu grälat en lång stund om en och samma fråga. Anders Wijkman talar fort och väl. Han är rolig att diskutera med, men jag skall inte gå längre i detta sammanhang utan bara konstatera att han har riktiga siffror när han talar men att han drar de mest horribla slutsatser utifrån de siffrorna. Sedan förstår jag att Anders Wijkman inte förstår att han behöver både Guds och andra potentaters hjälp, om han skall klara den politik som han nu gör sig till tolk för.

Herr talman! Det är väl litet väl enkelt, herr Hagberg, att argumentera som ni gjorde och säga: Företaget i fråga har här byggt upp en stålrörelse och sedan varit med om att dra den ned i botten. Det är ingen som med vett och vilja drar ned något i botten eller som har haft den ambitionen. Jag tror att var och en som har jobbat i svensk handelsstålsindustri under de senaste tio åren har haft en ambition att överleva och att få lönsamhet, och det har gällt på olika nivåer i företagen. Vad som har hänt är just de strukturförändringar ute i världen som jag har talat om, och dem kan inte herr Hagberg bortse ifrån även om han är kommunist. De påverkar även honom i hans marknadssituation. Krisbransch, har det sagts. Då får man inte kapa av några jobb, då skall man behålla jobben, sägs det. Jag säger att det är omöjligt att ha en sådan statisk syn på detta, och att man inte kan behålla vartenda jobb. Man måst acceptera att på sikt strukturera om och att eventuellt en del arbetstillfällen försvinner. Då får vi med arbetsmarknadspolitiska och andra åtgärder försöka klara de jobben på annat sätt! Genom att vi inte fortsätter att underår efter år pumpa in mer och mer pengar, subventioner, för att hålla just den nuvarande strukturen intakt har vi förhoppningsvis pengar över att satsa offensivt på områden där vi verkligen har förutsättningar att lyckas. Det var f. ö. arbetsmarknadspolitisk debatt här i går, och då berördes en del av de förslag som finns från regeringen och från oppositionen. Till sist: herr Svanberg säger att jag inte klarar mig vare sig med Guds eller med andra potentaters hjälp när jag skall försvara den här saken. Om jag som herr Svanberg hade hela Stålverk 80 bakom mig — herr Svanberg var en av initiativtagarna och en av dem som mest hejade på för att satsa miljard på miljard där uppe — skulle jag inte vara så enormt tvärsäker på att just det jag, alltså herr Svanberg, predikar här i dag skulle vara det riktiga. Jag skulle vara litet mer ödmjuk. Vi vet väldigt litet om framtiden. Det gäller alltså att ha en marknadsanalys i botten och försiktigt gå framåt så att satsningarna verkligen ger resultat på sikt.

Herr talman! Det faller onekligen en del korn ur den här debatten som man kan ta vara på. Många har sökt krafter från olika håll och debatten har haft en viss teologisk anstrykning. Jag lade märke till att även herr Hagberg i sitt första anförande hämtade krafter från annat håll. Han sade att en av möjligheterna för stålindustrin att komma ur krisen var att bedriva handel med socialistländerna. Då vill jag ha en kort förklaring från herr Hagberg just på den punkten. Det är nämligen så att socialistländerna, för att klara sin enorma rustningsindustri, har byggt upp en betydande överkapacitet när det gäller stålsidan, och de är totalt sett exporterande i detta hänseende. Det kan alltså vara intressant att få veta hur vi skall göra affärer med dem. För vi skall väl inte gå ut och köpa stål? Sedan måste jag också anknyta till vad Ingvar Svanberg sade om Luleå och det som Anders Wijkman påpekade just nu. Jag vill också fråga: Vem var det egentligen som startade löftescirkusen om Luleå, om alla de jobb som skulle vänta när Stålverk 80 var klart och förverkligat? Hur stämmer de nya löftena om de 2 300 nya jobben med det vi diskuterar i dag?Hur skall verksamheten bedrivas inom Svenskt Stål AB för att vi relativt snabbt skall uppnå detta resultat? Jag tror att det är riktigt att vi klarar ut vilka handlingslinjer vi bör följa i detta fall. Jag tror att norrbottningarna, och speciellt Luleåborna, är mycket intresserade av det. Jag vill konstatera att socialdemokraterna i sina reservationer inte motsatt sig bildandet av Svenskt Stål AB. Mot själva konstruktionen av företaget har de inte haft några invändningar. Tvärtom har företrädare för socialdemokraterna både här i kammaren i dag och vid behandlingen i utskottet sagt att denna operation ligger helt i linje med deras egna intentioner. Den här debatten har alltså klargjort att om socialdemokraterna fortfarande hade varit i regeringsställning, skulle det nya företaget ha sett ut på likartat sätt och haft ungefär samma målsättning. Då skulle också socialdemokraterna varit i den situationen att de måst förhandla med de berörda företagen och som motparter då i främsta rummet haft Gränges och Stora Kopparberg. En i varje fall formell förhandlingssituation hade då rått med NJA och Statsföretag. Då hade socialdemokraterna också varit i den situationen att de fått redovisa resultatet av ett givande och tagande — så sker ju vid alla förhandlingar. Samma slutmål måste i alla fall ha varit i sikte: att nå en överenskommelse så att den svenska handelsstålsindustrin fått en reell chans att överleva i framtiden. På en punkt är jag villig att erkänna att det nya företaget Svenskt Stål AB skulle ha haft en något annorlunda framtoning om socialdemokraterna skött förhandlingarna, och det är när det gäller fördelningen av aktiekapital och bindningen till staten. Där drar jag inte er trovärdighet i tvivelsmål. Nu är fördelningen enligt förhandlingsuppgörelsen den, att Statsföretag har 50 96 av aktierna, och Gränges och Stora Kopparberg har vardera 25 96, alltså en likafördelning mellan de statliga och de privata intressenterna. Man kan fråga sig: Hur skulle en annorlunda uppgörelse ha gagnat Svenskt Stål AB, en uppgörelse där Statsföretag haft ett mera dominerande aktieinnehav? Jag vet inte att vi har några erfarenheter av att så varit fallet i andra sammanhang. Nu är fördelningen sådan att staten och de privata intressenterna har ett gemensamt ansvar för bolagets utveckling. Mot den kritik som framförts från reservanternas sida, att staten skulle ha ett för litet inflytande i Svenskt Stål AB i förhållande till den gjorda insatsen, kan man också peka på den sammansättning som styrelsen i det nya företaget föreslås få. I styrelsen föreslås staten ha fem representanter, de privata intressenterna fyra och personalen tre representanter. Styrelsen — det är ju den som har den reella makten i företaget — har alltså en klar övervikt åt samhällssidan. I linje med det samhällsintresse som SSAB representerar finns möjligheter för företaget, och då också med den föreslagna styrelserepresentationen som bakgrund, att genomdriva beslut som har en klar samhällsekonomisk inriktning. Det står också i avtalet att de privata intressenterna har möjligheter att begära inlösen av aktierna. Det stadgas också hur detta skall ske. Men till stöd för en sådan begäran får inte åberopas beslut som fattats tidigare än två och ett halvt år före utgången av år 1982. Det är en bestämmelse som hindrar en mera kortsiktig spekulation i detta sammanhang. Utskottets majoritet anser att det avtal som föreligger är helt betryggande för samhällsintressenterna. Jag kan inte anse annat än att socialdemokraternas kritik av aktiefördelningen och inflytandet är litet av socialistisk klåfingrighet. Ingvar Svanberg har beskyllt oss i den borgerliga gruppen för att alltför hårt hävda vår ideologiska ståndpunkt när avtalet upprättades. Hans kritik vittnar i så fall också om en ideologisk bindning från han sida. Vi anser att avtalet är betryggande för att hävda samhällsintresset i företaget. I reservationen angrips också den rent affärsmässiga uppgörelsen i förslaget om samgående. Man anser att de privata företagens apportegendom har värderats för högt och att statens intressen inte har bevakats på ett tillfredsställande sätt. Värderingen har utförts av två oberoende utländska konsultföretag. De har haft som utgångspunkt nyanskaffningsvärdet för de anläggningar som övertas av det nya gemensamma företaget. Vad som skiljer i grundsynen mellan den värdering som konsulterna har gjort och som har godtagits av regeringen och den värdering som reservanterna gör är att konsulterna har värderat nyanskaffningsvärdet medan reservanterna vill väga in avkastningsvärdet. Reservanterna pekar särskilt på att Gränges har fått 480 milj.kr. för järnvägsrörelsen och att detta belopp kan anses vara för högt samt att en del vinstgivande grenar som t.ex. kraftrörelsen i Gränges och Stora Kopparberg borde ha ingått i den överlåtna egendomen. Jag skall inte gå in på detaljerna i uppgörelsen - det har Anders Wijkman redan gjort. Den är naturligtvis mycket komplicerad och bitarna hänger ihop, men jag tycker att det är viktigt att betona främst två synpunkter. Den första synpunkten är att Gränges och Stora Kopparberg skall fortsätta som fristående företag med ett betydande ansvar för sysselsättningen på de orter där de är lokaliserade. Om dessa båda företag skall kunna överleva i framtiden måste de ha en rimlig ekonomisk grund att stå på efter rekonstruktionen och uppgörelsen i stålbranschen. Med samhällsintresset som bakgrund kan man alltså inte klä av företagen alla de tillgångar som har betydelse för deras möjligheter att överleva. I det sammanhanget vill jag säga till Lars-Ove Hagberg att skogen i dag minsann inte är någon guldgruva då det gäller att få avkastning på aktier. Skogen har i det närmaste lika stora problem som stålbranschen. Den andra synpunkten är praktisk, principiell. Resultatet av uppgörelsen har nåtts efter långa och sega förhandlingar. Man kan alltid i en förhandlingsuppgörelse diskutera enskilda punkter som, lösryckta ur sammanhanget, kan te sig underliga. Men det är totalbilden som är det väsentliga, och majoriteten i utskottet anser att den är godtagbar. Mot bakgrunden av att socialdemokraterna godtar propositionen som bygger på överenskommelsen men angriper enskildheterna i avtalet tycker jag att utskottets omdöme i betänkandet är riktigt — detta är demonstrationspolitik. Att man skulle försöka riva upp avtalet och få en omförhandling sedan avtalet trätt i kraft är ju ett hot utan reellt innehåll. Förutom att det skulle ställa statens allmänna förhandlingspolitik i en tvivelaktig dager — staten skulle alltså inte stå för ingångna avtal — finns det förmodligen inte juridiska möjligheter att i efterhand häva avtalet. Till sist vill jag beröra ett par andra punkter i utskottsbetänkandet. Den första punkten gäller de mindre handelsstålverkens möjligheter till konkurrenskraft och överlevnad. Dessa mindre stålverk har stor betydelse från produktionssynpunkt, och för de orter där de verkar har de mycket stor betydelse från sysselsättningssynpunkt. I propositionen har industriministern uppmärksammat de mindre handelsstålverkens situation. En förutsättning för SSAB:s verksamhet är att de mindre handelsstålverkens intressen inte åsidosättes genom åtgärder från det nya, stora företaget. Svenskt Stål AB har att årligen redovisa sin planering och utveckling till regeringen, och man kan på det sättet följa utvecklingen och de åtgärder som vidtas i företaget. Arne Geijer leder också ett arbete med samråd mellan de mindre verken, som syftar till en produktuppdelning mellan de berörda verken och en gemensam marknadsorganisation.

Jag anser också att samma intentioner finns i den nu framlagda propositionen. Herr talman! Jag yrkar bifall till utskottsmajoritetens förslag.

Herr talman! Jag skall inte kommentera herr Ångströms uttalande om affärsuppgörelser och sådana ting. Det har vi diskuterat alldeles tillräckligt här. Men det var något som herr Ångström sade som jag vill ta upp. Det var egentligen Anders Wijkman som sade att jag som hade trott på Stålverk 80 inte borde säga så mycket. Det var farligt för Anders Wijkman att säga detta men det var helt förödande för herr Ångström. Jag ber att få citera vad herr Ångström sade om Stålverk 80 år 1974: ”Stålverk 80 har fått en mycket bred politisk uppslutning bakom sig och inget parti går emot. Så finns det i dag ett faktamaterial att grunda bedömningarna på som gör att man också på s.k. nykter kaluv vill tillstyrka företaget. Efter att ha läst igenom det material som finns i ärendet är min bedömning att Stålverk 80 är en bra chans för aktiebolaget Sverige att göra en god affär i en typisk lågtillväxtbransch, där vårt land har unika förutsättningar. Vi har råvara, infrastruktur och kunskaper, framför allt är marknadsbedömningarna goda.” Har man sagt detta tycker jag inte att man skall angripa andra för det hela. Nej, herr Ångström, skillnaden mellan oss två är att vi fortfarande står för de löften vi givit om 2 300 jobb, och jag är övertygad om att SSAB skall kunna klara det i Luleå inom ett antal år. I dag kan man inte klara det. Jag skulle också kunna citera vad den nuvarande arbetsmarknadsministern sade när han talade i ärendet 1976 i kammaren. Han sade då att man i folkpartiet är helt överens med herr Friberg, som då skötte utredningarna, att det kanske inte behöver stanna vid 2 300 nya jobb. En av hans paktbröder moderaterna sade i sin motion att om det inte gick med Stålverk 80 skulle man på annat sätt skaffa fram minst 2 300 nya jobb. Sedan springer herr Ångström ut och klagar över att vi står kvar vid vår ståndpunkt — det är så förödande. Han som far som skrämd råtta mellan väggarna här! Ena stunden är han entusiastisk, nästa är han inte entusiastisk. Han skall minsann inte tala om logik. Jag tycker att vi skall sluta med talet om att det är så förfärligt ärorikt att ha fått Stålverk 80 att bli ett fiasko genom att stoppa det innan det hann bli färdigt. Det blev fiasko just därigenom. Herr Ångströms förflutna talar inte för att han borde ha använt de uttryck han gjorde.
Herr talman! Jag tror att de borgerliga ledamöterna i näringsutskottet inte fattade vidden av hur stålindustrin var sammankopplad med andra industrier. Jag kan inte tolka herr Ångströms uttalande och fråga till mig om handelspolitiken på annat sätt. Jag har sagt att vi borde vidga och förändra vår handelspolitik. Vi borde titta på de socialistiska länderna och den tredje världen. Då frågar han mig om det hjälper oss att exportera stål därför att de exporterar. Svensk stålindustri i sin helhet hänger väl ihop med vår verkstadsindustri och manufakturering, och jag inbillar mig inte att vi skall försöka exportera bara stål utan vi skall även exportera de förädlade produkterna till dessa marknader.Det borde enligt min mening en medlem av näringsutskottet ha tagit med i det här sammanhanget. Men att se på detta så ensidigt kanske är ett tecken på att man är alltför inskränkt. Apropå marknader finns det f. ö. också någonting långt borta i öster som är väldigt åtråvärt för andra länder när det gäller att exportera. Så några få ord om skogsindustrin. Skillnaden mellan den och stålindustrin i stort är att skogsindustrin befinner sig i en konjunkturkris, medan handelsstålsindustrin befinner sig i en strukturell kris.

Herr talman! Eftersom herr Hagberg framförde sitt förslag om ett ökat handelsutbyte i samband med att vi diskuterade stålindustrin tog jag för givet att han avsåg just dessa produkter. Mot den bakgrunden kvarstår vad jag påpekade här, nämligen att de socialistiska länderna har en överkapacitet i detta avseende, och de är inga lämpliga handelspartner till oss. Vad sedan gäller Stålverk 80 frågade jag vem som startade löftescirkusen, och det gjorde jag med en klar adress till Ingvar Svanberg. Det kan nämligen på många sätt dokumenteras att Ingvar Svanberg var en av dem som initierade denna löftescirkus. Vi andra hade sedan att ta ställning till förslaget på basis av de fakta som redovisades. Dessa fakta visade sig inte ha något reellt innehåll, och det är verkligen att beklaga att det var så. Jag tycker att en av de mest beklämmande upplevelser vi fick vara med om efter regimskiftet var när Ingvar Svanberg ungefär en månad efter valet gick ut i spetsen för en demonstration och krävde att löftena i samband med Stålverk 80 skulle infrias. Det gällde samma löften som han tillsammans med den tidigare socialdemokratiska regeringen redan hade begravt. Historieskrivningen i det här avseendet utfaller inte till Ingvar Svanbergs fördel.

Herr talman! Vem var det som startade löftesgivningen när det gäller dessa 2 300 nya jobb? frågade Rune Ångström. Det är en sida av saken, men jag frågar vem det var som anammade dessa löften och gav dem för sitt parti men som nu springer ifrån dem helt och hållet? Vi för vår del vidhåller att vi står för våra löften. Sedan sade Rune Ångström något som jag tycker att han borde ha låtit bli att säga, för det var en ren och klar lögn. Han sade att jag gick ut i spetsen för en demonstration där man krävde dessa 2 300 jobb, och att jag gjorde det trots att den socialdemokratiska regeringen hade lagt ner Stålverk 80. Men, Rune Ångström, var god och tala om när någonsin den socialdemokratiska regeringen har lagt ner Stålverk 80! Det har egentligen inte gjorts ännu. Den borgerliga regeringen har dragit på det, och först i den proposition vi nu behandlar säger man klart ut att man lägger ner Stålverk 80. Men när har den socialdemokratiska regeringen ”begravt” Stålverk 80, Rune Ångström? Tala om det! Detta ryktessprideri som man här håller på med från borgerligt håll är ju någonting alldeles förfärligt. I borgerliga Norrbottenstidningar framställer man saken så, att det nog inte var den socialdemokratiska regeringen som sade nej till Stålverk 80, utan det var styrelsen för NJA där jag fanns med. Styrelsen för NJA beslöt den 20 oktober 1976, mot bakgrund av vad vi då visste och med en ny regering osv., att fullfölja projektet i tre etapper. Först skulle man göra en ekonomisk rekonstruktion med 1,8 miljard, därefter skulle en utbyggnad av valsverket ske och slutligen en utbyggnad av metallurgin i den storleksordning som utredningen om stålverket talade om själva namnet Stålverk 80 bör väl f. ö. försvinna, eftersom det ju rör sig om en utbyggnad av metallurgin. Att mot denna bakgrund komma och säga att den socialdemokratiska regeringen har lagt ner projektet tycker jag är ganska förvånande.

Herr talman! Det fattades inte något formellt beslut, Ingvar Svanberg. Man hann inte det innan regeringen tvingades avgå. Men realiteterna var vid den tidpunkten helt klara och den socialdemokratiska regeringen har ansvaret för detta. Jag vill än en gång påpeka att näringsutskottet, när det 1974 hade att ta ställning till Stålverk 80 och då jag talade för folkpartiet, hade att göra sina bedömningar med hänsyn till föreliggande fakta. Dessa fakta visade sig sedan vara helt felaktiga. De grunder för bedömningarna som vi hade då visade sig sedan inte vara riktiga. Jag efterlyste hos Ingvar Svanberg programmet för en verksamhet i hägn av SSAB för att åstadkomma en sysselsättningsökning i Norrbotten. Jag har inte fått något svar. Inte heller i reservationen finns något besked. Det är dock den väsentliga frågan: Hur vill ni åstadkomma denna sysselsättningsökning? Är löftescirkusen åter i gång?

Herr talman! Vi har lyckats avverka fem talare på två och en halv timme. Anteckningstiden för inläggen har i regel varit 10 eller 15 minuter. Jag har annonserat mig för 20 minuter, men eftersom den enormt intensiva och energiska replikföringen väl har belyst det mesta, föreställer jag mig att jag kanske kan koncentrera mig så att jag inte behöver utnyttja hela tiden. Det är sannerligen ingen ny fråga som vi i dag diskuterar. Den svenska järnoch stålindustrins problem har sedan åtskilliga år varit föremål för både facklig och politisk uppmärksamhet. Det är naturligt, eftersom det här är fråga om en i ordets rätta bemärkelse svensk basnäring med sekellånga traditioner och en produktion som har strategisk betydelse för näringslivets utbyggnad och expansion. Vad som har föranlett en allmän uppmärksamhet är just vetskapen om att vi nu har en så splittrad struktur inom den svenska handelsstålsindustrin. Samtidigt som omvärlden har samlat och koncentrerat sina resurser till stora och slagkraftiga enheter med en omfattande och intensiv produktivitet via en modern maskinutrustning och en rationell produktion har vår splittrade handelsstålsindustri i för stor utsträckning arbetat utan en tillräcklig framtidsplanering.

Av och till har konjunkturerna spelat sin roll i det att den erforderliga samordningen av industrins resurser har fått vänta. Det var dock inte rätt som sades från denna talarstol att hela 1970-talet har kännetecknats av en utpräglad lågkonjunktur inom branschen. Senast 1974 präglades branschen av en ganska intensiv högkonjunktur, där de svenska handelsstålverken gjorde goda vinster. I det läget var det naturligtvis ingenting som sporrade företagen till gemensamma krafttag för att hävda sig nationellt kontra omvärlden. Den optimism som föddes 1974 under högkonjunkturen dämpades inte påtagligt under 1975. Jag vet att ett av våra större handelsstålverk — ett av de tre som vi här i dag talar om — så sent som 1975 hade långt gående planer på en stark expansion med åtföljande anspråk på en kraftig nyrekrytering av arbetskraft. Men 1977 hade situationen förändrats, industrins bedömningar för framtiden likaså. De tidigare optimistiska produktionsplanerna följdes av en djup pessimism. Funderingarna på nyrekrytering efterföljdes av deklarationer av slaget permitteringar och avsked av den befintliga arbetskraften, och den senare situationen är väl i allt väsentligt för handen även när man just nu gör en avstämning av handelsstålsindustrins läge. Jag har med det här bara velat understryka att erfarenhetsmässigt vet vi att efterfrågan på handelsstålsindustrins produkter skiftar i tiden och med konjunkturerna. Jag har haft möjligheter under det senaste halvåret att personligen överlägga med driftsledningarna inom de stora handelsstålsföretagen, och jag kan väl avslöja att ett par av dem är långt ifrån så pessimistiska om 1980-talets utveckling som jag tycker framgått av en del inlägg här i dag. Men det tarvas en radikal strukturplanering, det tarvas samordning av resurserna och en modernisering av industriapparaten. Vi behöver produktivitetsmässigt komma i varje fall i närheten av våra konkurrenter i omvärlden, och jag menar att vi har alla praktiska möjligheter att med gemensamma ansträngningar komma ett långt stycke på vägen dit. Det så ofta framförda argumentet om svårigheterna för vår handelsstålsindustri att hävda sig internationellt brukar byggas upp med olika jämförelser om arbetslönekostnaderna. Man säger att där är vi i vårt land svårt handikappade. Det håller nu inte streck vid ett närmare studium av den här industrins internationella löneläge. Den direkta arbetskraftskostnaden inom handelsstålverken svarar för 24 26 av den totala kostnaden — jag baserar mig nu på den mycket officiella utredning som vi tog del av under föregående år — och utgör således en förhållandevis rimlig del av branschens totala kostnader, exklusive kapitalkostnader. I de malmbaserade verken är råvarukostnaden 33 926 av den totala kostnaden. Energikostnaden ligger på 20 ?6 i de malmbaserade verken och skiljer sig således inte nämnvärt från arbetskraftskostnadens del i produktionsprocessen. Arbetskostnadens relativt underordnade betydelse understryks ytterligare av den i handelsstålsutredningen offentliggjorda redovisningen av lönekostnaderna i de stålproducerande länderna. Där läser vi att det är i USA som järnoch stålarbetarna har de högsta lönerna. Sverige kommer visserligen som nr 2 men skiljer sig inte nämnvärt ut från löneläget i de kontinentala handelsstålverken. Jag tror jag kan säga att med den utveckling man har kunnat utläsa i Japan — det är den stora konkurrenten — är lönerna ide japanska stålverken numera inte på något avgörande sätt lägre än i de europeiska nationerna. Man kan göra ett undantag för England, där löneläget är exceptionellt lågt, men det spelar nu inte någon nämnvärd roll för näringen och för industrins förutsättningar — jag tror det var Anders Wijkman som berörde hur illa det är ställt för järnoch stålindustrin i England. Samordningen av handelsstålsindustrin har i propositionen 87 tagit ett beaktansvärt steg mot målet genom tillkomsten av det nya företaget SSAB, Svenskt Stål AB. Tillkomsten härav är resultat av ett långt utredningsarbete, från början — man finner det om man forskar i hävderna — initierat av Metalls kongress 1973, vidarefört vid tillkomsten av stålbranschrådet 1974, för att 1976 manifesteras i den av förre industriministern tillsatta utredningen om handelsstålsindustrins framtida utveckling och struktur. Efter utredningsarbetets fullföljande har en intensiv förhandlingsverksamhet ägt rum under industridepartementets ledning, och i det förhandlingsarbetet har de fackliga organisationerna deltagit via sina representanter. De har haft åtskilligt att anföra emot förhandlingsresultatet, det ber jag att få understryka. Det har inte kommit fram i de tidigare inläggen. Men i ett avseende har de inte protesterat, nämligen mot det önskvärda i att komma fram till det gemensamma stålföretaget. De fackliga organisationerna och de anställda över hela linjen är positivt inställda till SSAB:s tillkomst. Från oppositionens sida ställer vi oss alltså eniga med regeringen om nödvändigheten av att SSAB kom till. Sammanföringen av de tre stora handelsstålverken i vårt land är, som jag ser det, en praktisk förutsättning för att näringen dels skall kunna arbeta vidare, dels ha goda utsikter att arbeta på ett slagkraftigt och konkurrenskraftigt sätt. Efter det erkännandet när det gäller SSAB:s tillkomst måste jag dock tillkännage min kritik mot innehållet i den uppgörelse som via konsortialavtal och bolagsbildningsavtal nu serveras oss i propositionen 87. De tre parterna, det statliga NJA och de privatägda Stora Kopparbergs Bergslags AB och Gränges AB, går in i företaget med sina enheter som apportegendom och värderade till samma belopp, 700 milj.kr. var och en. Naturligtvis är denna grova värdering ett enkelt uttryck för ett praktiskt sätt att hantera företagen vid en gemensam bolagsbildning, varför jag inte skall orda mera om detta. Nu behöver emellertid bolaget en förstärkning av aktiekapitalet från 1 500 miljoner till 2 miljarder. Det blir här staten som via Statsföretag tecknar de nya aktierna, värda 500 miljoner, och tillför reservfonden ytterligare 200 miljoner efter samma modell som vid den ursprungliga insatsen. Aktieoch ägarfördelningen skulle då innebära ett hälftenbruk mellan staten å ena sidan och de privata aktieägarna å andra sidan. Nu är emellertid situationen den att för de närmaste åren har man realistiskt att se i ögonen stora förluster för det nybildade företaget. Uppgörelsen innebär således att staten går in med rekonstruktionslån på 1 800 miljoner. Detta lån kan under vissa omständigheter avskrivas. Jag är övertygad om att den frågan blir aktuell, varför rekonstruktionslånet i större eller mindre utsträckning kan betraktas som ett rent statsbidrag. För att möjliggöra för bolaget nödvändiga investeringsprogram lämnar staten vidare ett strukturlån på 1,3 miljarder på generösa villkor. Slutresultatet är således att av de båda parterna, staten å ena sidan och de privata företagen å den andra, gör staten ensidiga åtaganden på en kapitalinsats värderad till 3,1 miljarder som är nödvändig för verksamhetens fortsättning. Till detta kommer, som det har sagts tidigare i debatten, inlösen med 400 miljoner för järnvägsföretaget TGOJ, i dagsläget ett klart förlustföretag som man befriar Gränges ifrån. Som förhandlingsprodukt är denna uppgörelse otillfredsställande. Sveriges skattebetalare skall ensamma ta bördan av den finansiella rekonstruktionen, medan de privata aktieägarna här inte drabbas av några ekonomiska pålagor. Man kan visserligen från de privata aktieägarnas sida hänvisa till att man överlämnat företagen med det substansvärde det innebär.

Anläggningarna har naturligtvis kostat mer än 700 miljoner — det är jag beredd att erkänna. Men i affärsvärlden och i det ekonomiska livet är det ju inte detta som är avgörande, när man köper och säljer företag, utan det är avkastningsvärdet, bedömningen av hurdant det är i dag, hurdant det kan tänkas bli, vilka resurser som kommer att krävas. Detta är hela tiden det primära och dominanta. En rimlig lösning, som jag vill betrakta som en minimilösning, borde ha inneburit att förslagsvis I miljard av rekonstruktionslånet hade fått formen av ett ägartillskott med motsvarande ökning av aktiekapitalet. Därmed skulle ägarfördelningen mellan de båda parterna ha givit ett riktigare uttryck för resp. ekonomiska insatser. Var man än ser sig om i affärslivet finner man att ägarinnehavet är ett uttryck för resp. ekonomiska insatser, men i det här fallet är det definitivt inte så. Nu har det här också sin finansiella betydelse när det i en framtid, som vi räknar med, gäller utdelningar och vinstfördelning. Att dela vinsterna lika när den ena parten tagit på sig en så dominerande del av de ekonomiska insatserna och påfrestningarna kan svårligen betecknas som ett rättvisande utslag av de förda förhandlingarna. Det här har ju varit föremål för en ganska ingående diskussion tidigare i dag. Jag skulle avslutningsvis på denna punkt vilja säga att staten hade egentligen den goda förhandlingssitsen vid denna förhandling. Från den utgångspunkten är förhandlingsresultatet dåligt. Ensamt hade i varje fall ett av de här företagen knappast kunnat överleva med sin handelsoch stålsida så särdeles många månader till. För båda företagen var de här avsnitten av verksamheten någonting av en ekonomisk blödarsjuka. Staten satt under dessa förhållanden med de goda förhandlingskorten, och regeringen har enligt min mening varit för tillmötesgående, någonting som jag inte skall spekulera över. Möjligen kan man säga att blodet är tjockare än vattnet — vad vet jag. Men jag kan för min del inte se det här resultatet som ett riktigt uttryck för en reguljär förhandling i en viktig ekonomisk fråga. I den socialdemokratiska reservationen har frågan uppmärksammats, och vi har betecknat den som en uppgörelse som strider mot sunda affärsprinciper. När nu SSAB efter dagens beslut i riksdagen kan tillsätta sin styrelse och ta itu med sin verksamhet, så vilar på bolaget en stor och ansvarsfylld uppgift att föra verket i hamn. Jag är medveten om alla de svårigheter som uppstår när tre företag, vart och ett präglat av sin ort och präglat av sin speciella produktionsuppläggning, skall förenas till ett enda företag med gemensam ledning och gemensam produktionsuppläggning. Här involveras ortsintressen, kommunala intressen och naturligtvis lokala fackliga intressen, och vid första påseende kan det synas som om dessa intressen i vissa fall skulle vara rätt svårförenliga. Den enda möjligheten att lösa problemet är, som jag ser det, att det sker i samförstånd med de anställda och de kommunalt ansvariga. Föratt detta skall lyckas tarvas det framför allt en nära kontakt mellan det nya bolagets ledning, ortsintressena och de kommunala intressena samt en direkt representation för de anställda på de olika platserna. Nu har de anställda sin representation i styrelsen, och i den mån jag har haft möjlighet att träffa dem personligen har jag väl fått intrycket att det är folk som kan tala och svara för sina intressen. Jag tror inte man skall utgå från att de anställdas intressen här säljs för en grynvälling i de fortgående diskussionerna inom styrelsen i SSAB. Nu går företaget ut med ett antal anställda på totalt 17 000-18 000 personer. Indirekt är det ytterligare ett par tusen, om jag, och det är ju riktigt, till de mellansvenska stålverken lägger de mellansvenska gruvorna. Redan nu talar man om önskvärdheten av att vid en kommande enhetlig strukturering av verksamheten minska arbetsstyrkan med i runt tal 4 000 personer. Enligt min oförgripliga mening är det för tidigt att fixera sig vid denna siffra. Frågan hänger samman med vad det finns för möjligheter till en allmän expansion av verksamheten i dess nya och mera funktionella form. Vidare hänger det ihop med i vilken takt man kan bygga ut förädlingsprocessen. Det nya företaget är självfallet inte bundet vid att köra i de gamla hjulspåren, utan har att pröva nya uppslag och idéer i fråga om produktionssortiment och dess ytterligare förädling. Att det finns sådana uppslag torde redan nu vara ett faktum, om erforderlig utbyggnad enligt planerna — och gärna enligt nya planer - kommer till stånd. Jag menar att vi har rätt att ställa anspråk på det här företaget, om vi tror på det. Och det gör vi, för annars skulle inte denna kammare vara beredd att satsa 3,1 miljarder kronor plus själva apportegendomen. Vi har anledning att tro på företaget, och därför har vi också anledning att ha anspråk på en expansion i fortsättningen. Representanter för branschen, i den mån jag har haft tillfälle att personligen tala med sådana under det senaste halvåret, har, som jag nyss sade, varit ganska välgörande optimistiska beträffande näringens förutsättningar i framtiden, om man får den rätta strukturen och anpassningen. Skulle det emellertid trots alla energiska ansträngningar när det gäller vidareförädling och expansion bli folk över, tar jag för givet att omställningsprocessen hanteras med erforderlig aktsamhet och erforderligt hänsynstagande till de anställda. Det nya SSAB får inte starta sin verksamhet med ett dåligt rykte visavi sina anställda. Även om det kostar pengar att leva upp till en godtagbar anpassningspolitik, får bolaget ta dessa kostnader. Med de starka samhällsinslag som verksamheten har får de gamla, traditionella vinstmaximeringsprinciperna finna sig i en kompromiss med de principer som ansvaret för de anställda, sett från samhällssynpunkt, kan innebära. Vi satsar dessa stora belopp, därför att vi tror på SSAB. Vi har råd att anständigt hantera de människor som är involverade i denna fråga. Vid sidan av det stora företaget SSAB ligger sedan en rad smärre handelsstålverk, enligt propositionen 8 stycken med närmare 4 000 anställda. Företrädare för de ifrågavarande orterna kommer, om jag har förstått talarlistan rätt, att längre fram i debatten närmare beröra de speciella frågorna för de specifika orterna. Jag är medveten om den oro som redan har tagit sig uttryck i dessa smärre handelsstålverk och inom ortsbefolkningen inför känslan av att ha kommit på den överblivna kartan, där staten nu går in för att rädda handelsstålsproduktionen i vårt land. Naturligtvis får så inte bli fallet. Vi har ju med tillfredsställelse konstaterat att f.d. riksdagsmannen, LO ordföranden och Metall-ordföranden Arne Geijer har regeringens uppdrag att inventera problemen och komma med förslag om hur de smärre handelsstålsföretagen eventuellt skall inordnas eller beträffande produktionen eventuellt samordnas med den allmänna planering och framtidsinriktning som vi har anledning att begära när det gäller handelsstålets utveckling i vårt land. Här förväntar vi oss så småningom ett resultat och naturligtvis ett förslag från regeringens sida. I de enskilda fallen är problemen speciellt ömtåliga, då det ofta gäller företag som är så dominanta på sin ort att det därest verksamheten icke fortsätter enkelt uttryckt kan betyda bruksortens undergång och ödeläggelse. När det gäller de smärre handelsstålverken kommer de samhälleliga bedömningarna in i exklusiv grad, och jag föreställer mig att regeringen är helt medveten härom och är beredd att hantera frågorna med hänsyn härtill. Vi ser gruvindustrins problem som ett integrerande problem med handelsstålsindustrins sanering och upprustning. Vi har en handelsstålsproduktion här i landet som motsvarar ungefär 50 96 av vad nationen konsumerar i form av handelsstål. Så var det åtminstone 1976. Vår egen andel av vår konsumtion av handelsstål har sedan sjunkit ytterligare. För dagen har vi en import av denna vara som stannar vid 61,5 26. Här upplever vi nu hur den industrialiserade västvärlden och också vi möter en import från tredje världens nationer och därmed också ställs inför allvarliga problem i avseende på järnoch stältillverkningens framtid. Då dessa basindustrier har en så strategisk betydelse vid alla tillfällen — jag har sagt det tidigare — i fred och i ofred för nationerna, har detta på sista tiden föranlett vissa försvarsattityder från de utanförstående industriländerna. Såväl Amerika som de nio EG-staterna försvarar sig mot denna dumpingimport med hänsyn till intresset av att bibehålla en egen industri. Jag har tidigare sagt, och jag tillåter mig att upprepa det: Vi kan inte stå med öppna armar och ta emot den lågprisimport utifrån som ökar i takt med att övriga industrinationer i Europa och Amerika försvarar sin egen tillverkning. Det är angeläget att vi hela tiden uppehåller den kontroll vi behöver över importens utveckling. Jag har, herr talman, med detta relativt begränsade inlägg velat framföra några av de mera allmänna och grundläggande funderingarna kring problemet. Jag skall sluta med ett enda inlägg, som kan ha karaktären av en Jag lyssnade med en viss förvåning på diskussionen om vem som kom först med Stålverk 80 och vem som i dag vidhåller att man skall arbeta med detta. Frågan gäller alltså, säger de borgerliga representanterna, vem som i dag vågar hävda att det finns en vettig tanke i en utbyggnad av metallurgin uppe i Luleå. Jag har i min hand en intressant promemoria — eller låt mig för att vara artig kalla den ett dokument — nämligen regeringsförklaringen, avlämnad en av de första dagarna i oktober månad 1976 av den nu sittande regeringen. Där framhålls det längst ned på en sida: ”Norrbottens Järnverk i Luleå skall byggas ut till ett metallurgiskt centrum.” Skulle vi inte med den deklarationen kunna avstå från att ifrågasätta varandras tidigare uttalanden eller goda vilja när det gäller utbyggnaden av Stålverk 80 eller — om man vill kalla det så — ett metallurgiskt centrum? I det långa loppet och i framtidsperspektivet är vi på denna punkt glädjande nog eniga mellan regeringen och oppositionen.

Herr talman! Med förslaget om bildandet av SSAB, Svenskt Stål AB, har regeringen genomfört en genomgripande strukturförändring i vårt lands stålindustri. Det är ett ofrånkomligt steg med hänsyn till branschens utveckling också internationellt. Det har omvittnats av flera talare här i dag. Förslaget är en nödvändighet finansiellt, kommersiellt och på sikt även tekniskt. Det är en genomgripande rekonstruktion av de tre dominerande handelsstålsföretagen. Jag noterar med tillfredsställelse att ett enigt näringsutskott stöder regeringens förslag till bildande av detta bolag och även vår hemställan om medel för att genomföra denna väsentliga strukturrationalisering. Jag noterar också att Gunnar Sträng nyss har betonat enigheten i den stora centrala frågan. Jag har också noterat att han säger sig tro på företaget och dess framtid. Även i det avseendet är alltså oppositionen enig med regeringen i sin bedömning. I motioner har såväl socialdemokraterna som vpk framfört kritik mot den förhandlingsuppgörelse som ligger till grund för den här bolagsbildningen. Den kritiken har tidigare i debatten utvecklats härifrån talarstolen. Man har också framfört viss kritik mot den av regeringen förda stålpolitiken i allmänhet. Jag vill beröra något av den kritik som har framförts och redogöra för de överväganden som har legat till grund för regeringens förslag i frågan. Världens stålindustri har under de senaste tre åren drabbats av en vikande efterfrågan och därmed stora och växande avsättningssvårigheter. nella stålnationerna, har fått möta en hård konkurrens från nya stålproducerande länder. De nya stålproducerande länderna har fördelar gentemot de äldre industriländerna, både genom modernare produktionsutrustning och genom lägre produktionskostnader. Den svenska handelsstålsindustrin måste i denna situation anpassas efter de rådande liksom de förväntade framtida förutsättningarna. Det är den reella bakgrunden till de åtgärder vi här diskuterar. Våren 1977 presenterade handelsstålsutredningen sitt betänkande. Utredningen bedömde att handelsstålsbranschen i Sverige för framtiden måste inrikta sin avsättning på hemmamarknaden. Utredningen fann dessutom att det krävdes en betydande strukturomvandling i branschen för att den skulle kunna bibehålla och stärka konkurrenskraften även på denna marknad. Jag delar naturligtvis utredningens slutsats i fråga om behovet av en strukturomvandling i den svenska handelsstålsindustrin. Med detta vill jag emellertid inte ta ställning till de konkreta förslag om produktionsuppdelning mellan olika enheter som utredningen har framfört. Jag finner att bedömningen om produktionsinriktningen och investeringarna måste göras av branschen själv, dvs. av företag och anställda i samverkan. Att samhällsorganen måste medverka i denna process är emellertid nödvändigt för att säkerställa att omvandlingen sker i för samhället acceptabla former. På olika sätt har regeringen skapat instrument för att tillgodose dessa krav. Bildandet av detta nya handelsstålsföretag får betraktas som ett första steg i denna strukturomvandlingsprocess. Det har framförts krav på att bolaget skulle vara helstatligt eller att staten skulle ha större ägarandel än halva aktiekapitalet. Gunnar Sträng har nyss varit inne på den tanken, även om jag kunde notera att det inte var några speciellt övertygande argument han kunde anföra. Han var uppenbart inte beredd att här binda sig för några mer långtgående slutsatser beträffande ägarfördelningen. Jag anser att det finns ett stort värde i att de privata intressenterna, dvs. Gränges och Stora Kopparberg, kvarstår i företaget på det sätt som har föreslagits. Härigenom delas ansvaret lika mellan staten och det privata näringslivet för det dominerande företaget i branschen, som dessutom har tillskapats som en grundläggande industripolitisk åtgärd och därför får bedömas utifrån de alldeles speciella utgångspunkter som detta medför. Man har också kritiserat regeringen för en alltför pessimistisk syn på den svenska handelsstålsindustrins framtid. Det är en kritik som vi kan ta med viss ro. Regeringens förslag till statligt engagemang i branschen är i stället ett uttryck för betydande tilltro till branschens utvecklingsmöjligheter på sikt. Förslaget innebär att bolaget tillförsäkras mycket betydande resurser. Därmed kan bolaget genomföra behövliga investeringar i syfte att utveckla konkurrenskraftiga produkter. Bolaget ges finansiell styrka även under de svåra rekonstruktionsåren, och det bör kunna hålla en hög nivå på för hela branschens utveckling nödvändig forskning och utveckling, där företaget självfallet har ett dominerande ansvar i svensk industri. På det sättet skapas möjligheter för en konkurrenskraftig stålindustri och därmed trygghet för de anställda. I jämförelse med de planer som under tidigare år har funnits inom branschen kan de nu angivna investeringsramarna förefalla blygsamma. Jag finner emellertid att de skisserade utvecklingsplanerna inom SSAB befinner sig på en realistisk nivå. Branschen, dess anställda och samhället har inget att vinna på att genomföra en expansion utan att det finns nödvändiga marknadsförutsättningar. Det är bara på det sättet som realistiska investeringar kan komma till stånd. Jag vill också understryka att regeringens förslag ingalunda har begränsat SSAB:s investeringsprogram till en bestämd nivå, i vilken föreställning några av debattörerna tycks leva. De beräknade investeringsramarna baseras på vissa preliminära antaganden om produktionsinriktning och resultatutveckling. Inom bolaget skall en definitiv strukturplan utarbetas, som visar det totala investeringsbehovet. Om bolaget uppnår bättre resultat än vad som preliminärt antagits, genereras resurser som kan användas för ytterligare investeringar i verksamheten. Jag skulle också i all korthet vilja kommentera den kritik som framförts mot förhandlingsresultatet sett från affärsmässig synpunkt. Jag kanske inte behöver uppehålla mig vid detaljerna; det har många tidigare talare gjort idag, och dessutom är det kanske inte angeläget att diskutera enskildheter i förhandlingsuppgörelsen. Jag vill betona att målet i förhandlingen har varit först och främst att lösa en rad mycket besvärliga problem för svensk stålindustri och att samtidigt skapa ett för framtiden livsdugligt stålföretag, som skulle kunna vara en stomme i den svenska stålindustrin för framtiden. I det aktuella fallet hade de tre förhandlande företagen inte likvärdig finansiell styrka. Detta bör man kanske notera. En affärsmässig uppgörelse mellan på detta sätt omaka parter brukar medföra att det svagaste företaget får göra de största eftergifterna. Företaget i fråga tvingas då vanligen till genomgripande förändringar av sin verksamhet, vilket ofta medför stora sysselsättningskonsekvenser. Det är ju detta som har avspeglats i hela det omfattande förhandlingsarbetet — något som nu tyvärr tycks vara glömt. Det är på grund av omsorgen om de anställda på de olika driftsplatserna som förhandlingsresultatet har blivit vad det är. Det ligger i både statens och de anställdas intresse att undvika så drastiska förändringar som hade blivit följden om man hade gått till verket med ett annat mål för ögonen, med, som Gunnar Sträng sade, målet att skapa en ur alla synpunkter affärsmässigt hållbar och önskvärd uppgörelse. Att regeringen nu har accepterat en förhandlingskompromiss som tryggar fortlevnaden för företag som haft en utsatt position tycker jag inte borde förefalla så utmanande för oppositionen, eftersom jag hittills har levt i den föreställningen att också oppositionen, liksom regeringen, känner ett ansvar för sysselsättningen på de här stålorterna. Men självfallet anser jag, liksom motionärerna och Gunnar Sträng, att staten måste eftersträva affärsmässighet i sina förhandlingar. I det här sammanhanget har det emellertid inte varit möjligt att bilda ett nytt stålföretag med för samhället acceptabla konsekvenser i övrigt, om vi inte hade haft möjligheter att väga in de här omständigheterna i uppgörelsen och låta förhandlingarna ha den gång de har haft. I sin reservation till näringsutskottets betänkande säger socialdemokraterna att man har för avsikt att uppta avtalen om Svenskt Stål till nya förhandlingar om partiet kommer i regeringsställning. Det är ett mycket märkligt konstaterande. Jag vill först bara erinra om att regeringspartierna och socialdemokraterna ju är överens om att bolaget skall bildas med det av regeringen föreslagna statliga engagemanget. Detta står inte i samklang med att man nu säger att man ämnar återkomma med en omförhandling. Jag beklagar uppriktigt uttalandet i reservationen, främst därför att det kan komma att verka störande på parterna och de anställda i Svenskt Stål, under en tid då företaget befinner sig i ett känsligt och komplicerat omvandlingsskede. Jag vill än en gång erinra Gunnar Sträng om att förhandlingsresultatet inte är en affärsmässig uppgörelse i vanlig bemärkelse. Det är en industripolitisk åtgärd som det inte är möjligt att värdera som en annan affär. Om man skulle värdera alla industripolitiska insatser vi har varit tvungna att göra i detta land under det senaste året efter strikta affärsmässiga principer, skulle vi ha varit handlingsförlamade, och då skulle arbetslöshetssiffrorna varit mycket större. Är det det Gunnar Sträng ser som något ideal? I så fall är jag mycket förvånad. I realiteten försöker reservanterna sitta på två stolar. Men man kan inte både acceptera ett avtal, som man gör nu de facto, och samtidigt säga att om det var en annan situation här i kammaren skulle man bryta upp avtalet, omförhandla avtalet. Ni måste bestämma er om ni vill bli trodda på era ord. Annars är detta en demonstrationspolitik av ganska enkelt märke. Jag vill nu ta upp de frågor som rör kraven på strukturoch investeringsplaner för handelsstålsindustrin och regionaloch arbetsmarknadspolitiska åtgärder för orter som kan väntas bli drabbade av inskränkningar inom ståloch gruvindustrin. Jag nämnde tidigare att bildandet av ett nytt handelsstålsbolag först och främst måste betraktas som ett första steg till en strukturomvandling, dvs. en anpassning av produktion och marknadsorganisation till de förändrade marknadsförhållandena. SSAB skall, under medverkan av de anställda, utreda och genomföra en ny inriktning av sin verksamhet. Arbetet pågår f. n. mycket intensivt och med en berömvärd målmedvetenhet från företagets ledning och de anställdas organisationer. Inom handelsstålsindustrin finns emellertid ett antal företag — Gunnar Sträng erinrade om dem i sitt inlägg — som inte ingår i SSAB. Dessa företags — de mindre handelsstålsföretagens — intressen får naturligtvis inte åsidosättas genom detta nya företags bildande. Det är därför regeringen har föreslagit att statliga lån till SSAB skall beviljas endast under förutsättning att bolaget genomför strukturförändringar i samråd med de utanför stående handelsstålverken. SSAB skall årligen redovisa sin planering och utveckling för industridepartementet. På det sättet kan en uppföljning göras av hur villkoren för lånet uppfylls. Med andra ord: Tillkomsten av SSAB får inte innebära att situationen därigenom försämras för de mindre handelsstålverken och deras möjlighet till överlevnad. De utanför SSAB stående företagen, berörda kommuner och representanter för de anställda har i skilda sammanhang haft överläggningar med mig angående situationen inom denna del av stålindustrin. Man har påvisat behoven av åtgärder för sysselsättningen. Statliga medel till dessa företag har aktualiserats. Vissa företag har också begärt att staten i samband med att medel till SSAB beviljas föreskriver detta företags produktionsinriktning. Jag vill därför precisera vår ståndpunkt i den här frågan. Som jag tidigare påpekat är det branschens skilda företag som har den bästa kompetensen för beslut när det gäller marknadsoch produktionstekniska frågor. Det är inte rimligt att staten genom sina beslut skall föreskriva företagens produktionsinriktning. Jag har, för att underlätta samråd mellan SSAB och de utanförstående företagen, utsett en särskild opartisk ordförande, Arne Geijer, att leda diskussionerna mellan företagen i branschen. Jag väntar att resultatet av dessa diskussioner blir förslag om strukturförändringar, som totalt sett skall stärka branschens konkurrenskraft och alltså inte gå ut över något enstaka företag utan garantera också de mindre företagen överlevnadsmöjligheter. Jag har noterat att näringsutskottet i likhet med regeringen anser att de utanför SSAB stående handelsstålverkens intressen måste bevakas. Utskottet har också föreslagit att statliga medel ställs till dessa företags förfogande, om behov uppkommer. Min mening är att frågan om statliga medel till dessa företag bör prövas i samband med förslag till bestående förbättring av branschens konkurrenskraft. Denna princip har hittills gällt för de åtgärder för stålindustrin som regeringen föreslagit. Under hand har jag erfarit att det finns goda förutsättningar för att förslag om bättre samordning av produktionsoch marknadsorganisation kan komma att presenteras från branschens sida. En förbättring av konkurrensförmågan inom stålbranschen kommer sannolikt att innebära personalinskränkningar i de berörda företagen, vilket är beklagligt men tyvärr, som det nu ser ut, ofrånkomligt. Avsevärda produktivitetsförbättringar är nämligen angelägna för att stärka branschens överlevnadsmöjligheter. Samtidigt begränsar marknadsförutsättningarna branschens expansionsmöjligheter. En minskning av sysselsättningen inom branschen framstår därför som oundviklig. Både samhället och företagen har att medverka till att dessa sysselsättningsförändringar inte medför oacceptabla konsekvenser för de anställda och att de berörda orternas överlevnad inte äventyras. Även här har regeringen skapat förutsättningar för en smidig omvandling. Jag tänker här närmast på det arbetsmarknadspolitiska stöd som företagen kan erhålla i samband med att de uppskjuter uppsägningar för att ge arbetsmarknadsmyndigheterna ökat rådrum för angelägna insatser. Regeringen har vidare uppdragit åt länsstyrelserna att bilda särskilda samverkansgrupper i län med ståloch gruvindustri. Gruppernas arbete består i att samordna de arbetsmarknadspolitiska insatserna och medverka till att nya sysselsättningstillfällen skapas på de orter som drabbas av inskränkningar i stålindustrin. Jag räknar med att de berörda företagen med all kraft medverkar till att sysselsättningsfrågorna finner en tillfredsställande lösning mot bakgrund av det goda samarbete som alltid funnits mellan företag, anställda och samhälle på våra bruksorter. Jag kommer också att aktivt verka för att företagen tar sitt ansvar i detta hänseende. Slutligen vill jag också ta upp frågan om de anställdas medverkan i samband med strukturomvandlingen i stålindustrin. I förhandlingarna om Svenskt Stål hade de anställda full insyn. Förhandlingsarbetet underlättades i hög grad genom de anställdas aktiva och konstruktiva medverkan. Jag har erfarit att de anställda i hög grad engagerats i det nu pågående arbetet med SSAB:s framtida produktionsinriktning och organisation. Insatserna från de fackliga organisationerna måste bedömas vara av största värde för företaget när det gäller att lösa de svåra problem som en strukturomvandling medför. Jag tror att de erfarenheter som vunnits inom SSAB kommer att vara av betydande intresse för den framtida tillämpningen av lagen om medbestämmande i arbetslivet. Jag finner det glädjande att företaget funnit en ordning för samverkan mellan företagsledning och anställda som ökar tilltron också till företagets utvecklingsmöjligheter långsiktigt. Därmed har lagts en god grund för att vidmakthålla en konkurrenskraftig svensk stålindustri. Jag ber därmed, herr talman, att få övergå till att besvara den interpellation om stålpolitiken som Lars-Ove Hagberg framställt angående regeringens stålpolitik. Jag har kommit överens med interpellanten att jag skulle besvara frågorna vid detta tillfälle. Följande frågor har ställts i interpellationen: 1. Vilka garantier är regeringen beredd att ge berörda stålorter och järnbruksarbetare för att inte sysselsättningen skall minska när ett nytt stålbolag bildas? 2. Varför omfattas inte handelsstålsförhandlingarna av alla handelsstålverken? 3. Tänker regeringen tillse att berörda gruvor och berörd kraftförsörjning ingår i ett nytt stålbolag? 4. Är regeringen beredd att satsa det kapital som är erforderligt för att i en snar framtid genom ny teknik och ökad förädling öka sysselsättningen inom stålindustrin? 5. Har regeringen för avsikt att ålägga de nuvarande ägarna till stålindustrin att bidraga med investeringsmedel för att gottgöra tidigare investeringsförsummelser? 6. Avser regeringen att verka för att de fackliga organisationerna skall ges vetorätt i det nya bolaget när det gäller investeringar, personalpolitik och löneformer? 7. Kommer regeringen att ompröva sina tidigare ställningstaganden om storfinansen som delägare i ett nytt stålbolag och i stället helt förstatliga handelsstålverken? Genom propositionen och vad jag tidigare i dag sagt här har Lars-Ove Hagberg fått svar på sina frågor när det gäller de överväganden regeringen gjort i samband med förhandlingarna om bildandet av ett nytt stålföretag. Detsamma gäller frågorna om sysselsättningen och de handelsstålverk som inte föreslås ingå i SSAB. Vad gäller frågan om vetorätt för de anställda villjag — Nr 111 hänvisa till det goda samarbete som etablerats mellan SSAB och de fackliga Torsdagen den organisationerna. Jag finner därför ingen anledning att verka för några 6 april 1978 ytterligare åtgärder i detta avseende inom SSAB.

Herr talman! Omständigheterna i handelsstålsbranschen har gjort att en interpellation från den 5 oktober 1977 besvaras i det här sammanhanget, Om stålpolitiken vilket kanske kan ses mot bakgrund av att frågeställningarna framställts i ett läge när avtalsuppgörelse inte hade träffats. Men i svaret på frågorna i interpellationen utgår industriministern från att den svenska handelsstålsindustrin skall följa den internationella stålindustrins utveckling. Då vill jag kort erinra om att den internationella stålindustrin — den europeiska, japanska, amerikanska osv. — mer och mer förlägger sin verksamhet till länder av typ militärdiktatur. Och om några år kommer det kapitalet att vara i Sydkorea och i ännu större utsträckning i Brasilien. Med den inriktning som industriministern talar om och med den internationella situationen kommer svenskt handelsstål att pressas ännu längre tillbaka. Om man med ännu lägre produktionskostnader i dessa länder pressar priserna på marknaden, menar då industriministern att frihandeln skall gälla för handelsstålet i sådan omfattning att vi också följer med i nästa steg? Vad skall det i så fall bli av svenskt handelsstål? Här måste man ställa frågan: Hur länge kan vi vara med i frihandelssystemet på dessa villkor? Det är ju inte kapital i Sydkorea eller Brasilien som används utan det är redan etablerat stålkapital som etablerar sig i de här länderna, framför allt på handelsstålssidan. Det är grunden för om vi skall ha sysselsättningen kvar. Detta är också intimt förknippat med expansionen av branschen. Industriministern sade i sitt anförande att det inte blir någon expansion av branschen. Men var kommer då expansionen att ske, var kommer jobben att skapas? Den frågan måste också vara intimt förknippad med frihandeln. Var kommer den vidareförädling som det ibland talas om att ske, var skall produkterna säljas och på vilka villkor skall den komma till stånd? Skall vi då återigen av de internationella kapitalintressena pressas till att strukturrationalisera? Faktum är att varje strukturomvandling har lett till högre kapitalinsatser och färre arbetstillfällen. Fortsätter varje strukturomvandling på detta sätt anmäler sig frågan: I vilket led kan handelsstålet vara med i den svenska industrikedjan? Då gäller det jobben. I svaret och i propositionen säger industriministern att inflytandet för de anställda är mycket bra. Företag och anställda har samverkat. Facket är med i strukturomvandlingen, och allting är frid och fröjd. Jag undrar det, jag. Har de fackliga representanter som kommer senare på talarlistan samma uppfattning om de fackliga representanternas förnöjsamhet med den utveckling som varit i SSAB? Det pågår nu en dragkamp när det gäller ramarna. Jag vet att de fackliga representanterna i strukturutredningarna, framför allt från Domnarvet, inte 75 alls känner sig till freds med den här situationen. Eftersom jag är anställd i SSAB och tillhör Metalls fackförening i Borlänge är jag en av dem som får rapporter från strukturgruppernas arbete. Jag kan inte alls hålla med industriministern om att detta samarbete mellan fackförening och företagsledning är positivt för utvecklingen i dag. Det är snarare tvärtom. Huvudfrågan i min interpellation gäller garantin för sysselsättningen och jag har redan berört den. Var kommer de nya jobben att skapas? Ingen i den borgerliga majoriteten i näringsutskottet kunde säga var de nya jobben nu skulle komma, trots att industriministern säger att det var av omsorg om de anställda som man skapade SSAB. Det kan man säga under en förutsättning: Om man tillåter en industri att under så lång tid gå så långt ned i botten att den behöver snabb hjälp, då kan detta rädda några sysselsättningstillfällen. Men frågan kvarstår: Var skall de nya jobben skapas? Var finns garantin för dem? Är det AMS-insatserna som är regeringens garanti för sysselsättningen, eller vad är det? Vilken industripolitik och vilken näringspolitik är det som industriministern har som svar till de arbetare som direkt hotas att förlora sina jobb?
Herr talman! Industriministern har en benägenhet att tala om för kammaren vad hans debattmotståndare egentligen tänker och tycker men inte säger. Jag tror att debatten vinner på om var och en talar för sig — då slipper vi en diskussion på litet för subtila och osäkra grunder. När industriministern motiverar den här rent affärsmässigt skrala och sneda uppgörelsen, gör han det med att man därmed har räddat sysselsättningen och då har man absolution för uppgörelsens innehåll. Nu tror jag personligen att sysselsättningen inte gärna hade äventyrats om staten hade svarat för två tredjedelar och de privata företagen för en tredjedel av aktiestocken i SSAB. Jag går t.o.m. så långt att jag säger att de anställda inte hade känt sig mer otrygga om staten hade svarat för 100 6 av aktiestocken i SSAB. Så det kan inte gärna vara ett hållbart motiv för att man har träffat en uppgörelse där staten och skattebetalarna svarar för de helt dominerande insatserna men där aktieägarna i Bergslagen och i Gränges delar lika med den stat som betalar.

Herr talman! Lars-Ove Hagberg påminde om att interpellationen ställdes för rätt länge sedan. Det är en korrekt information. Dess värre ställdes den mitt i ett förhandlingsläge där det inte var meningsfullt att ge ett svar. Därav det förfarande som vi här har tillämpat. Lars-Ove Hagberg refererar till utvecklingstendenserna i den internationella stålindustrin. SSAB bör trots utvecklingstendenserna internationellt ha en hygglig framtid. SSAB har en stor hemmamarknad, man har en industriell tradition att bygga på, man har med den finansiella rekonstruktionen också fått möjligheter att utveckla företaget organisatoriskt, kommersiellt och tekniskt. Jag tycker därför att Lars-Ove Hagberg är alltför pessimistisk i sin bedömning av SSAB:s framtida utvecklingsmöjligheter. Sedan ställer Lars-Ove Hagberg den kompletterande frågan: Var kommer då sysselsättningen i framtiden att återfinnas — den sysselsättning som inte kommer att kunna klaras genom en expansion i stålindustrin?

Om vi sköter forskningsoch utvecklingsarbetet rätt, om vi ser till att vi har en positiv näringspolitik och en atmosfär som främjar tillkomsten av nya och utveckling av befintliga företag tror jag att vi har att emotse en betydande expansionskraft i svensk verkstadsindustri. Lars-Ove Hagberg påstår att jag hävdar att de fackliga representanterna har visat förnöjsamhet i detta arbete. Det är en helt felaktig beskrivning. Det har delvis varit mycket hårda tag. De fackliga representanterna har energiskt hävdat sina synpunkter. Men de har ändå besjälats av en vilja att hitta konstruktiva lösningar. Det var den viljan att ändå skapa någonting konstruktivt, något som skulle föra branschens utveckling framåt, som jag tycker är så lovvärd och som har möjliggjort skapandet av detta företag. Jag tror inte att man löser några problem genom att torna upp svårigheter, genom att eftersträva konfrontation; jag tror att den enda väg på vilken man kan lösa dessa svåra problem är att försöka hitta gemensamma lösningar, konstruktiva lösningar. Jag är medveten om den regionala dragkamp som finns inom företaget, men jag är också medveten om att de fackliga ledarna samt arbetare och tjänstemän vet att det är problem som så bra som möjligt måste lösas inom företagets ram för att företaget skall få den livskraft som vi eftersträvar. Var inte så pessimistisk, Lars-Ove Hagberg. Jag tror att förnuftet segrar också i den här frågan. Till Gunnar Sträng vill jag säga att frågan om ägandet är principiell. Har vi här två enskilda intressegrupper och en statlig intressegrupp tror jag fortfarande att det är angeläget att man på ett påtagligt sätt markerar att de enskilda intressenterna har ett ansvar för företagets fortbestånd. Det här företaget får ju en så dominerande roll i svensk stålindustri, att det är angeläget att skilda ägargrupper känner sitt ansvar. Hade man förstatligat detta 100-procentigt, hade man förlorat denna poäng, och eftersom detta i hög grad är en industripolitisk åtgärd som förutsätter en öppen, positiv medverkan också från det enskilda näringslivet, så tror jag att detta är av stort värde. Gunnar Sträng gör sig sedan möjligen skyldig till en litet förhastad slutsats när han säger att aktieägarna i de enskilda företagen delar lika med staten, även om staten tar på sig svårigheter. Vi skall väl realistiskt bedömt även notera att i varje fall ett av de privata företagen genom den här insatsen räddades från ett öde som vi bara kan gissa graden av men som i varje fall inte har inneburit att man klarat överlevnad och sysselsättning på de orter där detta företag är verksamt.

Herr talman! Först några ord om pessimism och optimism. Herr Åsling är optimist. Han får igenom sin politik. Han tror på den och då är han optimistisk. Jag tror att detta är en felaktig politik. Därför är jag pessimistisk. Med en annan politik skulle också jag vara optimistisk om svenskt handelsstål. Däri ligger frågan om optimism och pessimism. Det är inte fråga om kunnande och det som finns i svenskt handelsstål. Industriministern försöker komma undan väl lindrigt när han talar om hur vi skall klara vår framtid i SSAB och med den internationella konkurrens vi har i dag. Hittills har ju varje år nästan 5 26 av vår hemmamarknad betats av. Visst skall vi behålla den i den frihandel som omhuldas av den borgerliga regeringen, där svenskt kapital inte kan hävda sig mot det internationella kapitalet som söker sig till de länder, där det kan få den bästa profiten och kan konkurrera bl.a. på vår hemmamarknad. Det är ju ett problem. Då följer nästa konsekvens. Industriministern sade att vi skulle ha inrättat svenskt handelsstål efter de premisser som vi har i dag. Vad blir då följden i morgon när man har etablerat sig ordentligt i Sydkorea och Brasilien? Sedan skall vi satsa på vår verkstadsindustri. Det är vår basnäring och basvaran skall vi utveckla. Men jag ställer mig återigen samma fråga som jag ställt till näringsutskottets talsemän: Hur skall denna verkstadsindustri byggas ut i vårt land, när de största verkstadsföretagen i detta land alltmer söker sig utomlands? T. o. m. forskning och utvecklingsarbete söker sig successivt ut ur landet. Hur skall vi då kunna få våra jobb här? Jag tycker att industriministern skall svara också på detta, eftersom det finns ett intimt samband mellan dessa frågor. Sedan till de anställda och deras möjligheter. Jag har helt klart för mig att de fackliga representanterna har haft en vilja att försöka göra detta så bra som möjligt, framför allt då de representanter som sitter i varje klubb på varje ort och som fått ta huvuddelen av detta ansvar, som fått titta konkret på problemen och kommit in i förhandlingsarbetet på ramar som vi inte har beställt och då försöker försvara det som de har kunnat försvara. Jag tycker att de i flera fall har gjort det mycket bra. Men som det nu ser ut — och det får man också rapporter om — får de inte igenom det de kämpar för. De får ge sig. Då måste man väl ändå bli pessimistisk? Och hur skall det bli om de anställda kommer i direkt konfrontation med den inställning som SSAB nu har i och med att det inte tas hänsyn till de förslag som kommer bl.a. från järnbruksklubben i Domnarvets Jernverk.
Herr talman! Det är riktigt att vi har förlorat marknader hemma när det gäller stålet. Men det är just för att stärka den svenska handelsstålsindustrin också på hemmamarknaden som vi har vidtagit åtgärden att bilda Svenskt Stål AB, för det kommer naturligtvis att stärka den svenska stålindustrins position också på hemmamarknaden. Dessutom bör Lars-Ove Hagberg notera att vårt konkurrensläge gentemot omvärlden på det här området successivt har förbättrats genom regeringens ekonomiska politik. Det finns alltså anledning till betydande optimism beträffande SSAB:s möjligheter att i framtiden hävda sin hemmamarknad. När det gäller frågan om verkstadsindustrin är det kanske bara att notera att den industrin här i landet trots allt under senare år successivt har ökat sin andel av exporten. Även om det har skett etableringar utomlands, så har de från den här synpunkten en marginell betydelse. Jag tycker vidare att Lars-Ove Hagberg skall sluta med att försöka misstänkliggöra de fackliga ledarna. Jag kan vitsorda att de har deltagit i det här förhandlingsarbetet med oegennytta och med målet för ögonen att stärka företaget och därmed skapa underlag för en trygg sysselsättning för medlemmarna i fackföreningsrörelsen. Det är att gå väl långt att på detta sätt försöka misstänkliggöra det arbete som bedrivits av de fackliga ledarna i de här mycket besvärliga och komplicerade förhandlingarna.

Herr talman! Det är viktigt att än en gång slå fast att vi i dag inte fattar några beslut om hur SSAB skall besluta om sin framtida struktur. När man läser tidningarna kan man nämligen få intrycket att det nu skulle beslutas om nedläggningar, men det är alltså inte fallet. Den s.k. strukturgruppen, SSAB 82, arbetar och förhandlar om den lösning som är bäst för alla tre företagen och kommer att presentera den för regeringen. Samverkansgrupperna inom resp. länsstyrelse har också en viktig uppgift att föra in hela regionens intressen i bedömningarna. Några beslut om metallurgins framtid vid Domnarvet i Borlänge har således ännu inte fattats. Metallurgin har betydelse för många fler än dem som arbetar med den i Domnarvet. Industriministern räknar med att man också i framtiden skall komma att använda malm från de mellansvenska gruvorna. Såvitt jag förstår innebär det att metallurgin måste behållas i Domnarvet. Att ett stålverk är integrerat, dvs. har alla steg från metallurgi till färdig produkt, är betydelsefullt också för att få den goda kvalitet som vi måste ha på vårt stål för att kunna konkurrera. Metallurgin ger också stora mängder överskottsenergi som skulle kunna få god användning just i Borlänge. Genom en ångledning från Domnarvet till Kvarnsvedens pappersbruk för, som det har sagts mig, 40 milj.kr. har det uppskattats att man skulle kunna göra en oljebesparing på 20 milj.kr. per år. Strukturgruppen håller på med en samhällsekonomisk utvärdering, och mycket talar för att denna kommer att visa att det är helt nödvändigt att behålla metallurgin i Domnarvet. Stålbranschen har hittills varit alltför snävt inriktad på forskning för den stora skalan när det gäller metallurgiska processer. Detta är, kan man tycka, föga framsynt, eftersom Sverige ju aldrig kan tävla med de stora järnproducerande länderna när det gäller skala. Däremot kunde vi förfina metoderna att i mindre skala framställa stål och på så sätt finna en framtid också för de många mindre orterna. Kunde man dessutom kombinera stålproduktion och t.ex. metanolproduktion, hade man funnit en framtidsmetod. Utskottet understryker vikten av att sådana nya metoder utvecklas. De forskningsprojekt som pågår bl.a. genom STU och KTH för småskaliga metoder bör kunna få stor betydelse för den framtida järnhanteringen i vårt land. Det är därför mycket viktigt att man ser långt framåt, när man beslutar om strukturförändringarna. Det är viktigt att människorna i berörda bygder och företag engagerar sig och konstruktivt börjar arbeta för att finna en framtid för sin bygd. Uppvaktningen i går från Domnarvet är ett exempel på att så börjar ske. Studiecirkelverksamheten i Vikmanshyttan och Horndal har inneburit att människor samarbetar tvärs över alla vanliga gränser för att lösa sina problem. När det finns en stark vilja och en tro på en bygds framtid, då finner man också vägarna. Genom att bygga vidare på de resurser man har kommer det att gå att skapa meningsfulla arbeten. Det gäller också att finna nya produkter att tillverka. Inom energiområdet t.ex. finns många uppgifter. För ett energisystem, som huvudsakligen bygger på inhemska förnyelsebara energikällor, på sol, vind och växter, kommer många nya produkter att behövas, vilka kan tillverkas av stål. En del av detta kan börja projekteras redan nu. Det går inte att ta fel på regeringens vilja att underlätta nödvändiga omställningar, men arbetet måste utföras av dem som berörs. Det kan inte vara en fördel att centraldirigera besluten från kanslihuset. Olika organ finns som man kan vända sig till. Universiteten och högskolorna ställer gärna upp för att hjälpa-till att strukturera problemställningarna och ge idéer, så att man får bättre grepp om situationen. Inom länen arbetar samverkansgrupper. Den regionala utvecklingsfonden kan finansiera investeringar och ge konkreta råd. Centralt arbetar den förstärkta etableringsdelegationen inom industridepartementet, och statens industriverk har förstärkta möjligheter att ge lån och bidrag för energiinvesteringar. Beslutet om handelsstålets struktur har alltså inte fattats än. Alla dörrar är öppna. Vi har mycket arbete framför oss.

Herr talman! För några år sedan hade jag att delta i en interpellationsdebatt i riksdagen. Jag var då svarande. Tyvärr nödgades jag avbryta debatten på grund av en resa, och jag måste naturligtvis då förvänta mig tolerans från meddebattörernas sida. När jag i kväll har fått veta skälen för att statsrådsbänken är tom vill jag säga att det är klart att den nuvarande regeringens ledamöter har rätt att räkna med motsvarande tolerans. Herr talman! Oftast diskuterar vi i riksdagen utgifter och deras omfattning. När vi nu diskuterar en bit av vår viktiga industripolitik, är det visserligen fråga om stora utgifter, men det är också fråga om hur vi skall få möjligheter i framtiden att bestämma om utgifter av mera allmän karaktär. Jag tror att vi kan bli överens om att avgörande för inkomstutvecklingen är vår produktion, framför allt vår industriproduktion. Dagsläget är inte särskilt ljust. Den bedömningen gäller tyvärr inte enbart stålindustrin. Senaste dagarna har vi fått rapporter om bruttonationalproduktens minskning under fjolåret med nära 3 26 i förhållande till 1976. Under flera år i rad har vi nu noterat minskningar. Om vi förväntar oss att vi skall ha en industriproduktion som ger oss underlaget för en rimlig inkomstutveckling, så kan man naturligtvis säga att avgörande är inte bara detta utan fördelningsproblemen är lika viktiga. Men jag tror att vi måste notera att först och främst skall vi ha någonting att fördela. Sverige har en industri som har givit oss förutsättningar för en god levnadsstandard, men det är viktigt att söka förnya den, forska och vidareutveckla industrin, och i det avseendet är konkurrensen hård runt om i världen. Det är emellertid lika angeläget att se till att man vårdar sig om det man har av produktionsresurser. Man måste pröva industrins livskraft, förstärka och förnya där så visar sig erforderligt. Det har sagts tidigare att svensk järnoch stålindustri är av gammalt datum. Den har under skilda perioder fått utstå besvärligheter. Men frågan är om svårigheterna varit större än under de senaste åren. I den nuvarande konjunktursvackan har vår industri inte klarat konkurrensen på hemma marknaden. Det lyckades vår järnoch stålindustri med under tidigare nedgångsperioder, då den t.o.m. kunde ta en relativt större andel av leveranserna inom landet. Det har inte gått nu. Stålindustrins situation präglas nu dels av drastiska minskningar i förbrukningen som drabbat särskilt två viktiga områden, nämligen varven och byggnadsverksamheten, dels av att investeringarna minskat runt om i världen och i hög grad i vårt eget land, både i industribyggen och i maskiner. Varven och byggnadsverksamheten tog under de gynnsammare åren i början av 1970-talet i anspråk nära 40 26 av vad som förbrukades av järn, stål och plåt. I juni 1976 hade jag anledning erinra riksdagen om att exempelvis produktionen vid NJA av fartygsprofiler, som tidigare var företagets största produktgrupp, då endast uppgick till en tiondedel av tidigare produktion. Fartygsplåten tillverkades av Gränges bara i en omfattning som var knappt hälften mot tidigare. Detta exempel skulle kunna mångfaldigas — om hur krisen runt om i världen medförde betydande olägenheter för vår produktion. Ingen undgår att ta intryck av vad som händer och sker i ens omgivning. Men för en industri eller en bransch kan inte tillfälliga förändringar uteslutande få avgöra hur man vill forma den framtida strukturen. Här möter den egentliga svårigheten. Hur mycket skall man låta framtidsbedömningar påverkas av erfarenheten från tidigare situationer? Hur skall man väga in förväntningarna för framtiden? Om man exempelvis uteslutande skulle se till skogsindustrins läge i dag och sedan något år tillbaka, med stora lager av massa och papper och svårigheterna att exportera trävaror, så skulle det förmodligen verka ganska avkylande för framtidsplaneringen. Men såvitt jag har uppfattat vill ingen avstå från aktuella utbyggnadsplaner inom vår skogsindustri, om erforderligt kapital kan tas fram. I den rapport som lämnades om det s.k. Baltic Steel-projektet, eller — som vi vardagligen uttryckte det — Gävlevalsverket, skriver utredaren direktör Sture Svensson, förutvarande chef för Domnarvets stålrörelse, bl.a. följande: Vi har eftersträvat att vara realistiska i vår bedömning av den framtida efterfrågan på produkter ifrån ett sådant varmbandvalsverk. Om det i våra prognoser finns en felkälla, torde det snarare vara att vi bedömt marknadsutsikterna något för pessimistiskt än tvärtom. Jag tror att det kan vara skäl i att erinra om detta uttalande. Ännu större anledning finns att ta del av vad Sture Svensson skriver avslutningsvis i ingressen till detta betänkande: ”Det är min övertygelse att vår stålförädlingsindustri till det yttersta måste satsa på kvalitet och rationell produktion för att ha någon framtid i konkurrensen med de stora stålnationerna. Svensk stålindustri kan i dag inte slå sig till ro med att blott konstatera de svårigheter som föreligger i olika avseenden. Tvärtom krävs en vilja att gå vidare, att konstruktivt arbeta för att nå längre.” Jag har inte anfört detta, herr talman, för att finna tröst, utan mera som en uppmaning från en mycket sakkunnig man. Vägledande för våra bedömningar inför 1975 års beslut om stålämnes verket var framför allt en bestämd uppfattning om att svensk järnoch stålindustri inte var förbrukad, utan att vi hade en given plats på marknaden såväl i vårt eget land som ute i världen. Här finns malmen och kunnandet, och till det måste föras resurser för att kunna förnya och vinna konkurrenskraft. Till detta kom den erfarenhet som vi gjort om möjligheten att trygga arbete och utkomst i vår norra landsända, där mycket av landets tillgångar finns. Men en obändig verklighet har gjort det svårt att i högindustriutvecklingens och servicesamhällets tillväxt garantera sysselsättning genom företagsetableringar som grund för samhällsbildningar. Vår slutsats var att kring landsdelens tillgångar måste ett framtidsprogram byggas upp. De samhällsekonomiska och regionalpolitiska hänsynen måste väga minst lika tungt som de företagsekonomiska övervägandena. Det fanns någonting av motsvarande uppfattning i en programförklaring som den nya NJA chefen, nu SSAB:s verkställande direktör, avgav. Han sade att förväntningarna på avkastningen får kanske sättas lägre för NJA än för andra industriföretag i landet, men det måste vara ett grundkrav att varje investering leder till lönsamhet. Min egen kommentar till detta är att en sådan uppgift inte är omöjlig att klara, inte heller i ett samordnat företag där staten får ta på sig en extra kostnad för att balansera de samhällsekonomiska hänsynen mot de rent företagsmässiga. Man kan emellertid inte jämföra effektivitet och produktivitet i verksamheterna utan att bedöma förutsättningarna. För svensk industri i allmänhet har gällt att den väl tålt jämförelser med företagen i de flesta industriländerna, trots relativt högt kostnadsläge. Men det har grundats på en rationell produktion, med kvalificerad utrustning, kunnig arbetskraft och rimlig storleksordning på industrierna och produktionsanläggningarna. Hur skulle det eljest vara möjligt att vid de svenska järnverken — jag tänker då framför allt på NJA — produktionen per anställd har legat på ca 180 ton? I Västtyskland har den legat vid ungefärligen 200-250 ton och i de japanska stålverken på 300-400 ton. I de japanska handelsstålverken har alltså produktionskapaciteten varit dubbelt så stor som i de svenska. Det har inte samband med att det är skillnad i och för sig i kapacitet hos de anställda. Det är deras förutsättningar, utrustningen, tekniken och storleksordningen som varit avgörande. Och det är uppenbarligen så att den svenska industrin på järnoch stålsidan har delat misstaget med övriga västeuropeiska industrier att i huvudsak granska varandras förmåga resp. brist på förmåga till inbördes konkurrens och för litet och för sent uppmärksammat att nya nationer, och då främst Japan, sakta men säkert bygger upp en slagkraftig industri. Med priset som god hjälpare på varvsoch stålområdet bryter den inte bara upp våra marknader, utan samtidigt bryter den ner åtskilligt av den europeiska och för den delen också den amerikanska motsvarande industrin. Den fackliga rörelsen — och i detta sammanhang främst Metall — riktade redan i början på 1970-talet uppmärksamheten på vad som kunde inträffa i fråga om den skärpta konkurrensen. Högkonjunkturen i mitten av 1970-talet gjorde emellertid företagen mindre benägna till en sådan planeringsdiskussion, men det ändrade sig efter hand. Som en förutsättning för stålindustrins framtid kom 1975 in i diskussionen frågan om samverkan mellan handelsstålsföretagen. Först ingicks en överenskommelse mellan NJA och Domnarvet om bildandet av Baltic Steel AB, vars huvuduppgift var att utreda förutsättningarna för ett varmvalsverk för breda band. Det finns anledning framhålla att grundvalen för överenskommelsen var å ena sidan NJA:s önskemål om att finna en säker och kontinuerlig avsättning för stålämnen och Stora Kopparbergs intresse av att få ökad tillförsel av halvfabrikat för att kunna expandera inom tunnplåtsområdet. Här markeras alltså klart inriktningen på en ökad vidareförädling av produkter inom landet. Vid riksdagsbeslutet 1976 om stålämnesverkets utformning har klart angivits den framtida inriktningen på att i huvudsak tillgodose ett behov inom vårt eget land och i en utbyggd vidareförädling. Fram till mitten av oktober 1976 var målet för utredningsarbetet beträffande Baltic Steel att valsverket skulle vara i drift under 1981. Då meddelades muntligen att tidpunkten för realiserandet av verket kunde komma att skjutas på framtiden, beroende på de ändrade dispositionerna i Luleå, skriver Sture Svensson. Herr Ångström skall alldeles speciellt uppmärksamma det här, så kan herr Ångström undvika sådana fadäser som att anklaga den tidigare socialdemokratiska regeringen för att ha lagt Stålverk 80 åt sidan. I mitten av oktober var det ju en ny regering. Det blev nya besked under hand och ändrade förutsättningar så småningom för samverkansförhandlingar. Det är angeläget att framhålla detta, därför att om ingen förändring skett på det politiska planet hade sannolikt de under sommaren 1976 träffade förberedelserna för förhandlingar med Gränges om ägarförhållandet och samverkan med NJA tagits upp. Då hade också utredningsarbetet om varmbandsvalsverket fortsatt, och först därefter hade diskussionerna med Domnarvet om former och villkor för en samverkan blivit aktuella. I det helt förändrade läget fick staten i förhandlingarna mot sig en väl sammanhållen motpart bestående av två företag som naturligtvis också kunde tänkas samordna sina resurser och lämna NJA utanför. Observera det psykologiskt utomordentligt viktiga att två företag här kommer samman som eventuellt kan ställa det tredje företaget, ägt av staten, utanför ett framtida samarbete om icke tillfredsställande villkor uppställes. Utgångsläget för Gränges var tveklöst dåligt. Det har utskottet också pekat på. Likvidationshotet var överhängande, och det var därför som vi under sommaren 1976 med hjälp av auktoriserade revisorer tillsammans med Gränges ekonomiska avdelningar gick igenom företagets förutsättningar som en förberedelse för direkta kommersiella förhandlingar. Förlusterna under åren 1976 och 1977 uppgick till sammanlagt nära 700 milj.kr. Det har Anders Wijkman tidigare framhållit. Men stöttad av Domnarvet träffar man för de berörda privatägda företagen en mycket förmånlig överenskommelse, där man får statens förhandlare att bortse från avkastningsvärden för apportegendomen. De väldiga belopp som skall till för en rekonstruktion får staten ensam svara för. Likaså påtar sig staten förlusttäckningsgaranti för de närmaste åren. Det kan ifrågasättas om en större överflyttning av förmåner från samhället till privatförmögenheter skett sedan den tid då kungliga förläningar var aktuella i vårt land. Utskottsmajoriteten säger kort att riksdagen har att ta ställning till ett förhandlingsresultat, och det är riktigt. Men även om man är beredd att låta värdet av en sammanslagning överskugga åtskilligt kan vi inte underlåta att kritisera förhandlingsresultatet och på ett par punkter trots allt föreslå nya förhandlingar. Vår avsikt är inte att så söka pressa de privatägda koncernerna att deras möjligheter att bedriva annan verksamhet äventyras. Men vi borde till den nya stålkoncernen också ha överfört vinstgivande egendom. Vi har i reservationen pekat på i första hand kraftrörelserna. Nu har detta väckt uppmärksamhet i debatten, och man förmenar att detta är en demonstrationspolitik. Men då skulle vi inte ha fört in den.

Jag skulle tro att såväl Grängesbergsbolaget som Stora Kopparberg varit medvetna om detta.

Det mest intressanta i sammanhanget är ändå förhållandet att man fastställt ett datum från vilket man tidigast kan påkalla att få träda ur företaget. Litet egendomligt konstruerat nämns två och ett halvt år från utgången av år 1982. Om man lite försiktigt räknar bakåt hamnar man ungefär vid den 1 juli 1980. Kan det vara en tillfällighet att den tidpunkten kommer strax efter 1979? Nej, förmodligen har parterna haft klart för sig det motstånd som den fackliga rörelsen riktat mot framför allt egendomsöverföringen, bristen på affärsmässighet i uppgörelsen, ägarförhållandet i bolaget och majoritetsförhållandena i styrelsen. Naturligtvis har man från motpartens sida haft klart för sig att uppgörelsen inte har träffats utan att man har haft någon kontakt med de politiska instanserna på arbetarrörelsens område. Man kan därför förvänta sig att om en förändring äger rum vid valet 1979, så skulle det kunna bli fråga om förändringar som de inte skulle vara beredda att godta, och därför har de skaffat sig den här garantin. Man måste alltså koppla hela inlösningsproblematiken till vad vi säger i vår reservation. Där anmäler vi intresset att så småningom, om vi får tillfälle till det, ta upp förhandlingar på de här två punkterna. Förändringarna på det politiska planet har ju så helt ändrat förutsättningarna inom järnoch stålindustrin. Vi hade, såvitt vi nu kan se, fullföljt programmet från 1976 och genomfört förhandlingarna på det sätt som jag här har nämnt. Nya politiska förändringar kan naturligtvis också leda till förändringar i avseende på järnoch stålindustrins framtid. Jag har tidigare sagt att vi inte avser att försöka så förändra utvecklingen inom den nya stålkoncernen att man inte nu skulle kunna bedriva ett vettigt uppbyggnadsarbete. Det är i stället två viktiga punkter vi har pekat på, och det har vi ingen anledning att på något sätt undanhålla. Det är klart att regeringen bär huvudansvaret för ett otillfredsställande resultat i förhandlingarna. I och för sig är det inte överraskande att de privata företagen nått så goda resultat. Det är möjligt att det inte är med översvallande entusiasm som regeringen funnit det nödvändigt att låta samhället vidga sin företagsamhet. Jag tänker inte polemisera mot industriministern eftersom han inte är här. Jag citerar bara ett uttalande som han för någon tid sedan gjorde i Dagens Nyheter. Man förde där en diskussion om det inte är väldigt omfattande socialiseringar som nu pågår, socialiseringar som genomförs av den borgerliga regeringen. Enligt DN sade herr Åsling: ”Om det slumpar sig så att staten ökar sitt engagemang i dagens läge är det inte avskräckande, det är ett uttryck för aktiv näringspolitik.” ”Om det slumpar sig så.” Det är således något av slumpens skördar som man har att notera när angelägna samhällsingripanden måste till för att klara sysselsättning och utkomst för människorna. Regeringen har tagit på sig ett stort samhälleligt engagemang i företagen. Det är ett engagemang som jag i huvudsak betecknar som socialisering av förlusterna på företagens villkor. Det gäller i allra högsta grad den uppgörelse som vi nu diskuterar. För de många människorna i vårt land som är beroende av järnoch stålindustrin är den viktigaste uppgiften nu att grunden läggs för en industri som blir effektiv och konkurrenskraftig. Det är ett väldigt arbete, som vi redan inlett. Den nya koncernledningen tycks ha ett bra grepp om utvecklingsarbetet och en vettig inställning till behovet av samverkan med de anställdas organisationer och kommunerna. Den socialdemokratiska riksdagsgruppen har inte låtit några känslomässiga bindningar till de tidigare besluten om stålämnesverket och verksamhetsuppläggningen, eller prestigen, avgöra vår bedömning av den nu föreslagna stålkoncernen. Vi accepterar att utvecklingsgången nu blir en annan och att tidsförskjutningar får godtas i fråga om viktiga dellösningar. Till dem räknar vi självfallet det stålämnesverk som riksdagen beslutade om 1976. Enligt vår bestämda mening skall detta ämnesverk fogas in i den strukturplan som SSAB:s ledning nu arbetar med. Investeringarna blir då inriktade på både basråvara, malm och ämnen samt en utbyggd vidareförädlingsindustri.

Vi tillåter oss alltså hysa en mera optimistisk uppfattning om den svenska handelsstålsindustrins möjligheter inför framtiden än den som kommit till uttryck i direktör Nabseths slutsatser och regeringens proposition. Den industristruktur och sysselsättning som vi har i dag lämnar inte något utrymme för att ge upp viktiga områden. Ingen vågar nu säga att vi kan avveckla åtskilligt av exempelvis vår järnoch stålindustri därför att andra sysselsättningsmöjligheter står till förfogande. De senaste åren har importen av järn, stål och plåt ökat väsentligt och motsvarat, såsom det har framhållits tidigare, en andel av uppemot 60 96 av de produkter som används i Sverige. För inte särskilt länge sedan var importandelen bara 35 96. Det är inte något, utslag av protektionism att säga att vi borde kunna åstadkomma en produktion av mycket av vad vi i dag importerar och därmed kunna tränga tillbaka importen. Med andra ord: vi bör inom landets gränser kunna erövra marknader åter, liksom vi bör kunna konkurrera effektivt på utlandsmarknaden. Trots allt är de bedömningar om konsumtionsökningen i världen som gjorts för de närmaste 10-15 åren att konsumtionsökningen blir ca 25 miljoner ton per år. Den bedömningen gjordes av internationella prognosinstitut åren 1972 och 1973. Det kanske mest intressanta är dock att de prognosinstitut som har gjort motsvarande bedömningar för exempelvis den Nabsethska utredningen år 1976 har kommit fram till nästan exakt samma resultat. I Nabseths utredning sägs att ökningen visserligen blir den här anförda men att en förskjutning av tyngdpunkten för ökningarna sker till andra områden i världen. Jag såg en artikel i Veckans affärer som redovisade de nya planerna för ekonomisk och industriell aktivitet i Kina, där man uppger att man skall öka bl.a. stålförbrukningen med 60 miljoner ton. Det låter mycket, men det innebär att Folkrepubliken Kina år 1985 skulle förbruka omkring 60 kilogram järn och stål per capita. I Sverige är motsvarande förbrukning 725 kilogram. En mångfald liknande jämförelser skulle kunna göras, där naturligtvis skalan från 50-60 kilo upp till 725 kilo är utomordentligt rik. Det finns således en framtida utvecklingspotential som är enorm. Även om länder som är stadda i industriell och ekonomisk utveckling kommer att söka bygga upp en egen industri för att tillvarata och tillmötesgå efterfrågan, är det inte självklart att huvudvikten från deras sida kommer att läggas vid exporten för att de skall få tillgång till kapital. Jag tror att flera länder än Kina kommer att i ökad omfattning söka tillgodose sina egna och sin närmaste omgivnings behov, vilket torde innebära att pressen från exempelvis Japan mot den europeiska järnoch stålmarknaden kommer att lätta. Dessutom kommer svensk industri som leverantör av kvalificerad utrustning och medverkande i byggande av hela anläggningar att kunna dra fördel av själva utbyggnadsprocessen i åtskilliga länder. I detta sammanhang, herr talman, bör det vara angeläget att söka samverkan också med andra länders industrier, exempelvis den österrikiska stålindustrin, inom ramen för den statliga koncernen Vöst Alpin. Den framgångsrika industripolitiken från detta företags sida har fört det fram till en position bland världens främsta, med en verksamhet som sysselsätter omkring 85 000 personer och med just anläggningsarbeten världen över som viktiga inslag i uppgifterna. Det finns, och kommer att finnas, många nationer som efterfrågar svensk medverkan och svenskt stöd för att kunna exploatera sina tillgångar. En aktiv internationalisering är därför viktig, om vi inte skall ge upp våra möjligheter att på ett rimligt sätt exploatera eller utnyttja våra egna basråvaror och genom vidareförädling tillgodogöra oss dem hemma och exportera. Naturligtvis erfordras härför ytterligare forskningsoch utvecklingsarbete. Man kan naturligtvis ställa sig frågan: Varför är vi inte lika framgångsrika på marknaden som exempelvis Japan i fråga om järn, plåt och stål? Svaret borde ligga i att på detta område har vi inte sett om vårt hus, som jag tidigare sagt. Vi har inte i tid investerat i teknik, utrustning och samordning. Uppgiften är att ta igen de förlorade åren. Det kommer att kosta mycket av pengar och ansträngningar och erfordra en grundligare planmässighet, i vilken omstrukturering och utbyggd förädlingsverksamhet tidsmässigt samordnas i den ordning vi ställer anspråk på i fråga om vad som betecknas som socialt acceptabelt. Till detta måste vi ge mening och innehåll. Förändringar i socialt acceptabla former är i princip krav på tidsmässigt diskussionsutrymme mellan företagsledning och anställda, gemensamma ansträngningar för att finna lösningar, samhällets medverkan för att få fram annan sysselsättning om nedläggningar eller begränsningar är oundvikliga. För detta måste vi ha tid och råd. Först om dessa garantier ges kan en i och för sig angelägen omstrukturering finna förståelse. Till sist, herr talman. På de orter där brytningen i gruvorna försiggår och på de orter där järn och stål produceras och förädlas har medborgarna rätt att ställa krav på samhället som garant för trygghet till arbete och utkomst. Vi anser det ytterst viktigt att en samordningsplan för de mindre handelsstålverken diskuteras med den nya stålkoncernen SSAB. För att man skall kunna få vissa garantier för gruvhanteringen bör man undersöka om skrotanvändningen i verken kan begränsas till vad vi har i landet av den varan, och i övrigt basera järnoch stålframställningen på ämnen med malm som utgångsmaterial. Regering och riksdag skall också kunna följa det fortsatta utvecklingsarbetet inom SSAB och beträffande de mindre handelsstålverken, inte minst för att bevaka att de samhällsekonomiska och regionalpolitiska hänsynen får spela den roll vi tillmäter dem i sammanhanget. Herr talman! Jag yrkar bifall till de socialdemokratiska reservationerna.

Herr talman! I mitt anförande tidigare i dag sade jag att socialdemokraternas ställningstagande, att godkänna riktlinjerna för det nya företaget Svenskt Stål AB men att samtidigt inte vilja godkänna förhandlingsresultatet, var ett märkligt agerande. Ännu märkligare är det att reservanterna säger att de skall riva upp det resultat som har förhandlats fram med Gränges och Stora Kopparberg efter ett eventuellt regimskifte. Detta påstående är allvarligt av två skäl. För det första undergräver det förtroendet för staten som förhandlare. Kan man inte lita på det avtal man ingår med staten även om det skulle bli en regimförändring? Det är i varje fall en praxis som har varit rådande i kommuner och landsting så långt tillbaka jag kan minnas. Det är en ny och farlig princip som reservanterna här knäsätter. För det andra ställer jag mig ytterst tvivlande tillatt den här aktionen skulle kunna genomföras juridiskt sett. Jag föreställer mig att en juridisk prövning kommer att fastslå att avtalet är gällande. Och gör man en sådan bedömning är detta en ren demonstrationsåtgärd och ingenting annat. Beträffande det utbyte av tankegångar kring Stålverk 80 som jag hade med Ingvar Svanberg tidigare i dag tycker jag att det är märkligt att herr Svanberg och nu också herr Rune Johansson och socialdemokraterna i allmänhet är så känsliga för att man påpekar att de gjorde misstag i bedömningarna då det gäller Stålverk 80. Det är väl inte så mycket att hymla med att man kan göra misstag i en bedömning och att man fattar ett felaktigt beslut på grundval av underlag som senare visar sig inte hålla. Jag hade också ett faktaunderlag när jag gick upp i debatten 1974 som hade kommit fram från regeringen, från Statsföretag och från utskottet, och-jag var positiv till att vi skulle satsa på Stålverk 80 i det läget. Jag tycker inte att den här historien är särskilt mycket att orda om, men det var faktiskt Ingvar Svanberg som tog upp debatten om löftescirkus och löftesbrott, och det var det som föranledde meningsutbytet mellan herr Svanberg och mig tidigare i dag.
Herr talman! Jag skall inte ta upp den senare delen av herr Ångströms inlägg. Jag har bara konstaterat att herr Ångström gjorde helt felaktiga uttalanden i sitt anförande, och det är värdefullt om han undviker det i fortsättningen. Vad jag framför allt reagerade mot var att han sade att den socialdemokratiska regeringen lade undan projektet Stålverk 80. Sedan kommer jag tillbaka till att vi i reservationen sagt att om socialdemokraterna återkommer i regeringsställning har vi för avsikt att ta upp förhandlingar på ett par punkter. Detta tycker herr Ångström är utomordentligt märkvärdigt. Men vad säger människorna i Norrbotten, när de har att notera riksdagens beslut om ett stålämnesverk, ett beslut som vi ändrade 1976 därför att omständigheterna, marknadsutvecklingen och annat, ledde oss fram till att vi borde mer inrikta oss på att förse vår egen järnoch stålindustri med basråvara? Men beslutet från 1976 står ju ändå kvar. Vad skulle människorna i Norrbotten kunna säga i detta sammanhang? Jo, de måste bara notera att på det politiska planet skedde en förändring. En borgerlig regering trädde till efter den socialdemokratiska, och den borgerliga regeringen brydde sig inte om det beslut som 1976 års riksdag fattade. Den var inte beredd att fullfölja det beslutet. Den borgerliga regeringen har politiskt sett rätt att handla så, men vi har lika mycket rätt att kritisera den för det. Vi har också i lika hög grad rätt att säga att vi skulle ha fullföljt beslutet och att vi har för avsikt att fullfölja ett sådant beslut, om vi på nytt vinner det politiska underlag som erfordras för att man skall kunna fullfölja ett sådant arrangemang. Jag förmenar att det är detta som Grängesbergsbolaget och Stora Kopparberg har tagit hänsyn till och markerat genom den alldeles speciella utvecklingsklausul som de har fått in i avtalet och som är så märklig att Statsföretag inte finner det möjligt att acceptera den utan en garanti från regering och riksdag. Det är för mig egendomligt att de borgerliga tar upp det som vi säger i reservationen om eventuella omförhandlingar. Vi är medvetna om, och det står i reservationen, att staten i det sammanhanget sitter på understol. Vi kan naturligtvis genom beslut i koncernen komma i det läget att de här två företagen inte finner det förenligt med sina intressen att stanna kvar. Det är där de har gjort garderingen.
Herr talman! Herr Rune Johansson tycker att det är märkligt att vi tar upp socialdemokraternas påstående att de i händelse av ett regimskifte skulle ta upp nya förhandlingar. Rune Johansson erkänner själv att staten i det fallet kommer att sitta på vad han kallar understol. Med utgångspunkt i detta påstående vill jag dra den slutsatsen att det finns mycket små möjligheter att sådana förhandlingar skall leda till ett positivt resultat. Jag vill hävda att det från juridisk synpunkt är i det närmaste omöjligt att nå ett resultat i det här fallet. Jag har gjort en försiktig sondering hos jurister om detta och fått det svaret. Sedan har också frågan om apportegendom varit föremål för anmärkningar. Jag fick intrycket att även den delen skulle komma att omprövas av socialdemokraterna tillsammans med de här båda företagen, dvs. att Stora Kopparberg och Grängesberg inte hade tvingats ta med kraftverksrörelserna i avtalet i det fallet. Måhända att det endast är en anmärkning och att avtalet därvidlag inte skulle omprövas. Det kanske är ett missförstånd, men i varje fall är den frågan föremål för reservanternas påpekande i reservationen. Jag ställde en fråga till Ingvar Svanberg, men jag fick icke något svar på den. Jag låter den gå vidare till Rune Johansson: Hur tänker socialdemokraterna i regeringsställning fullfölja löftet om att skapa 2 300 nya jobb vid NJA i Luleå? Jag ställer denna fråga mot bakgrund av de svårigheter branschen har f. n. och mot bakgrund av den strukturkonstruktion som det nya Svenskt Stål AB har. Jag tycker att det här är en väldigt viktig fråga. Den rör trots allt litet grand vid trovärdigheten i de påståenden vi fäller i en debatt som den här.
Herr talman! Om herr Ångström läser vår reservation litet grundligare skall han finna att vi där just pekar på att förhandlingarna, om de kommer att tas upp, skall gälla möjligheterna att överföra exempelvis vinstgivande kraftverksrörelser från de här två företagen. Det skulle vara en ny förhandling och ett nytt förhandlingsresultat, som man i dag inte kan säga mycket om. Vi har själva i reservationen erkänt att vi där delvis sitter på understol men att ett uttalande av riksdagen skulle betyda åtskilligt — om man nämligen gör gällande, vilket vi gör, att överenskommelsen strider mot all affärsmässighet. När det sedan gäller garantin för de nya jobben förstår jag inte varför man inte kan uppmärksamma att vi säger att stålämnesverket, som beslutades om 1976, skall infogas i den strukturplan som SSAB skall göra upp. Vi har med hänsyn till den förändring som har inträffat på det politiska planet, och därmed också i fråga om de allmänna förutsättningarna, sagt att vi får acceptera att det sker en tidsförskjutning, en förändring i fråga om i vilken takt och på vilket sätt planerna skall genomföras. Men vi ger inte avkall på att det stålämnesverk om vilket vi har fattat beslut i riksdagen skall genomföras. Till det knyter vi då utbyggnaden av vidareförädlingen därför att stålämnesproduktionen blir basen för den vidareförädling som via varmbandvalsverk skall komma in i den aktiva verksamheten. Där ligger garantin! Säger man nu från borgerligt håll nej till detta säger man, vad jag kan förstå, också till Norrbottens folk: Det blir inget stålämnesverk. — Den garantin är det bara socialdemokratin som är beredd att helt stå för.